Herr talman! Jag skall be att få visa en löpsedel, som damerna och herrarna i kammaren kanske har sett tidigare.

Och den som är alkoholpolitiskt intresserad och tror på restriktioner, motbokssystem, inköpsregistrering och allt det som ligger närmare totalförbudstanken får argument i Se. Hör här: »Super repgubben? Ja, säger repsoldater som Se pratat med.

Man misstänkliggör förstås inte bara repgubbarna utan också befälet, som skulle ha supit tillsammans med repgubbarna. Jag tycker att journalistik av detta slag är högst beklaglig. Om det funnes någon sanning i vad Se berättar kunde artikeln naturligtvis tjäna som väckarklocka. Men såvitt jag kunnat bedöma på basis av de uppgifter jag fått från skilda håll är beskyllningarna i Se grundlösa. Jag hoppas att Se som den rejäla tidning som den är inför en rät telse i ett kommande nummer. Och inte bara det — tiotusentals vuxna, mogna, skötsamma repsoldater runtom i vårt land emotser en ursäkt. Herr talman! Jag har engagerat mig en smula i den alkoholpolitiska frågan. Alkoholproblemet är ett av samhällets största sociala problem, och inte minst i jämlikhetens namn bör det lösas. Hur skall då problemet lösas? Ja, mitt sätt att lösa alkoholfrågan skiljer sig avsevärt från = restriktionsvännernas, vilket bl.a. framgår av det senaste numret av nykterhetstidningen Blå Bandet. Man beskriver mig och finansminister Gunnar Sträng — jag känner mig hedrad i det goda sällskapet — som det svenska folkets verkliga förförare. Vi agerade ju för mellanölet. Tidningen tycker sig se ett folk på avgrundens brant. Jag har många gånger uttalat min stora respekt för nykterhetsorganisationernas arbete för ett nyktrare samhälle, och jag gör det gärna igen. Jag läser således Blå Bandet och andra liknande organ med stort intresse. Men har inte mellanölets roll fått litet för stora proportioner i den alkoholpolitiska debatten på det hållet? Nå, jag ser inte i Blå Bandet eller i företrädarna för nykterhetsorganisationerna de verkliga motståndarna. Vi har ju samma mål. Vad som skiljer oss åt är metoderna för att lösa det svåra, komplicerade <alkoholproblemet. Nej, det besvärliga motståndet ser jag i exempelvis denna Se-artikel och kanske än mer i själva löpsedeln, som så många människor läser och kanske påverkas av. Den som sprider felaktiga uppgifter om nykterhetstillståndet och konsumtionsvanorna minskar avsevärt möjligheterna att lösa den komplicerade alkoholfrågan. Låt mig också få säga att en ännu besvärligare motståndare ser jag i den där kraftigt berusade, högljudda och vingliga ynglingen som vi någon gång ser på gatan. Han påverkar opinionen mer än vi anar och vad han själv — som oftast är mycket skötsam — har klart för sig. I anslutning till detta måste jag berätta att jag för närvarande är inkallad några veckor. Jag har begärt tjänstledighet för att få delta i remissdebatten. I anslutning till mitt resonemang om vilka de egentliga motståndarna till alkoholpolitiken är vill jag bl.a. rikta en vädjan till alla värnpliktiga vid de förband där mellanöl på försök sedan några veckor serveras på marketenterierna. Sköt mellanölet på rätt sätt, annars är det risk för att det stoppas! Men inte bara detta: restriktionsvännerna får återigen vatten på sin kvarn. På regementet i Växjö där jag i dagarna gör min tjänst sköter sig de värnpliktiga exemplariskt, och liknande erfarenheter har inrapporterats från Övriga förband i södra Sverige. Låt oss nu hoppas att hela försöket kan genomföras på ett hyfsat sätt, och måtte vi slippa osanna sensationsartiklar i exempelvis Se. Sanna, sakligt riktiga men ändå intressanta och attraktiva reportage om våra alkoholvanor är naturligtvis välkomna. Den svenska repgubben och den värnpliktiga tjugoåringen är avsevärt mera skötsamma än vad Se tycks känna till. Men, herr talman, kanske hade man i Se en annan avsikt också. Ingick artikeln i försöken från vissa håll att minska förtroendet för det svenska försvaret och att över huvud taget minska försvarsviljan? Den okritiske kan förledas in på sådana tankegångar när han läser Se. »Så fort en rysk ubåt skulle dyka upp i vassen» finns det — enligt Se — repgubbar eller rättare sagt beredskapsgubbar på plats som ställer en enda fråga: Har ni någon vodka? Huruvida repgubben eller beredskapsgubben ställer denna fråga på ryska meddelas inte i tidningen Se. Det är betydelsefullt att debatten om försvaret hålles levande. Alla argument, alla olika analyser, alla olika försök att effektivisera vårt försvar är välkomna. Jag tänker också på den i dagarna utkomna boken om civilmotstånd. Nu finns dessa tankar, som jag inom parentes sagt finner förbryllande, på pränt. Nu är förutsättningarna större för att få en givande diskussion om s.k. civilmotstånd. Vi påminnes kontinuerligt om värdet av ett starkt försvar. Jag beklagar att socialdemokratin under de senaste åren fallit undan för krav från extremt vänsterhåll. Men, som sagt, händelserna ute i världen och inte minst i vårt närområde talar sitt klara språk. Det har påståtts att Europa ännu år 1969 är ett härläger. Finns det täckning för ett sådant påstående? Det kan exempelvis nämnas att i Västoch Östtyskland inom en yta som motsvarar tre fjärdedelar av Sveriges finns omkring en och en halv miljon man och 10 000 stridsvagnar. Vidgar man området till Europa norr om Alperna finns där i dag cirka 5 miljoner man under vapen. Observera att dessa befinner sig under hög och krävande beredskap. Att krigsriskerna är mycket större än man vill låta påskina står helt klart. Här finns det anledning att ställa frågan vad det är som minskar försvarsviljan — ty den har onekligen minskat under senare år. Ett sätt är att skriva artiklar av det slag som jag nämnt, men vi känner också till andra angrepp som har gjorts mot det svenska försvaret. Nog finns det dock skäl att ständigt ställa frågan: Hur fungerar det svenska försvaret som den stora utbildningsapparat det är? I stort sett fungerar det mycket bra, men intet är så bra att det inte kan bli bättre. Vi har under några år prövat ett nytt system för utbildningen inom försvaret. Jag tänker på VU-60-systemet. Det innebär bla. att tiden för repövningarna blir kortare men att dessa hålls oftare. Erfarenheterna härav är i stort sett goda, även om det förekommer negativ kritik efter repövningarna. Jag har själv fått ta del av sådan negativ kritik efter de senaste repövningarna. Den har varit såväl av vederhäftigt som ovederhäftigt slag. Vad beror det då på om en repövning enligt detta nya system inte kan genomföras tillfredsställande? Såvitt jag förstår måste försvarsministern snarast överväga om inte systemet kräver ett större antal aktivt utbildande befäl. Visst har det sagts att det värnpliktiga befälet och reservbefälet skall klara repövningarna så självständigt som möjligt, men frågan är om detta är realistiskt. En repövning kräver enorma förberedelser och planeringsarbeten, och förvaltningarna ansträngs i synnerligen hög grad. Vi måste komma ihåg att regementet och dess befäl också har en annan uppgift: att utbilda rekryterna. Överbefälhavaren har i sina petita pekat på de många befälsvakanserna. För sex sju år sedan var dessa många fler; nu är läget inte fullt så allvarligt, men frågan är dock om inte befälsvakanserna är så stora att särskilda åtgärder måste vidtas. Jag förutsätter att den frågan prövas positivt i departementet. Vi får vara försiktiga med befälet i vårt försvar. För närvarande ökar antalet sjukdomsdagar på grund av stress, överansträngning och liknande orsaker. Det är viktigt att repövningarna fungerar helt = tillfredsställande. Man minskar tiden för övningarna, och då är det viktigt att de dagar som människor är inkallade utnyttjas så effektivt som möjligt. Vi skall också komma ihåg att då de människor som inkallas lämnar sitt civila arbete och sin hemmiljö för några veckor vill de ha fullt upp att göra. Annars ökar olusten gentemot =<försvaret. Försvarsviljan minskar. I detta hänsende är det helt fel att rikta kritik mot försvarets befäl. Vi vet alla att de gör vad de kan för att lojalt och plikttroget sköta sina uppgifter. Nej, eventuell negativ kritik skall riktas mot regering och riksdag; det är vi som skall skapa förutsättningarna för att försvarets jättestora utbildningsapparat skall fungera.

Herr talman! Låt mig helt kort ta upp en annan fråga, nämligen den som gäller våra vårdproblem och då framför allt omsorgen om de unga och de gamla i samhället. Vårt samhälle blir mer och mer komplicerat. Vetenskaplig forskning har lett till en teknisk utveckling och ett ökat materiellt välstånd för oss. Men tyvärr har detta i sin tur skapat en miljö där somliga människor har svårt att finna sig till rätta. Mängder av människor packas samman i de stora nya bostadsområdena, men det är svårare än någonsin att få kontakt med varandra. Att dricka alkohol blir en vana i allt yngre kategorier. Bruk av narkotika är inte längre någon sällsynthet. Dessa vanor, eller ovanor, kan leda till missbruk och även till kriminalitet. Arbetstakten är hårt uppskruvad, och den har till följd somatiska och psykiska stresssjukdomar. Livslängden ökar, och vi får fler gamla människor som behöver stöd och hjälp. Ständigt ökas antalet grupper av människor som behöver hjälp och vård, inte bara på ett utan på flera sätt. De olika vårdformerna — förebyggande vård, sjukvård, socialvård, kriminalvård och eftervård — går in i varandra. Vi måste utforma en metod där behovet hos den som behöver samhällshjälp bedöms i sin helhet. En ökad integration bör skapas mellan de olika vårdformerna. Med tacksamhet kan jag konstatera att nu även socialstyrelsen i sina petita redovisar denna uppfattning. Vad vi ännu saknar är alltså ett väl genomtänkt program. Man måste också finna samarbetsformer för de olika huvudmännen och göra en rättvisare fördelning av det ekonomiska ansvaret. Ett sätt att på lång sikt lösa vård problematiken är att angripa problemen tidigt — ju tidigare desto mindre kostnadskrävande. Det är alltså naturligt att man mer och mer satsar på den förebyggande vården och på det sättet söker lätta trycket på sjukvården. Den förebyggande vården skall sättas in så tidigt som möjligt i en människas liv. Den börjar med mödrahälsovård, fortsätter på barnavårdscentraler och sedan i förskolor. Så länge inte dessa institutioner är obligatoriska tappar man tyvärr bort hälsokontrollen för en del barn. Men i grundskolan är skolhälsovården obligatorisk, och i läroplanen är inskrivet: »Skolhälsovården ingår som den medicinska delen i elevvården. Skolläkare och skolsköterska planerar gemensamt det hälsovårdande arbetet.» Enligt skolstadgan åligger det kommun att anordna och bekosta skolhälsovård, och följden blir att det endast i större kommuner finns en särskild skolsköterska. Vidare räknar man enligt skolstadgan med att en heltidsanställd skolsköterska skall ha ansvar för upp till 2 0090 elever i gymnasium eller fackskola och 1500 i grundskola. Om en skolsköterska skall kunna fylla sin verkliga funktion enligt instruktionerna, måste hon få mera tid för varje elev. I verkligheten är det så, att där det finns en skolsköterska är det ofta hon som i vårt nu komplicerade skolsamhälle — med mindre och mindre tid för läraren till personlig kontakt med eleven — utför en av de viktigaste elevvårdande verksamheterna. Skolläkaren företar huvudsakligen kollektiva, ganska enkla hälsokontroller. Dessa borde komma betydligt oftare och följas upp med en psykisk hälsokontroll. Dessutom borde skolläkaren kunna ge eleverna en individuell behandling. I dag när man i somliga rektorsområden på grund av bristsituationen eller på grund av bristande ekonomisk förmåga saknar antingen skolsköterska eller läkare eller kanske bådadera är det en utopi — det är jag med veten om — att få skolläkare som har såväl somatisk som psykiatrisk utbildning och som ägnar sig helt åt skoleleverna. Men jag vill understryka att det med tanke på morgondagens vårdsituation vore en mycket god investering att satsa mer på skolhälsovården. Jag undrar också om man inte får lov att tänka om när det gäller frå+x gan vem som skall ta det ekonomiska ansvaret. Herr talman! Det här var litet grand om ungdomarna. Jag skulle vilja säga några ord också om de gamla i samhället. Att bli gammal är inte lätt. Det innebär inte bara ett biologiskt åldrande utan också en stor social förändring. Pensionsåldern inträder, och man slutar arbeta. Den dagliga omgivningen förändras, och man blir mer och mer isolerad och dessutom kanske missförstådd av den yngre generationen. De yngre måste upplysas om de äldres problem och de äldre om sin egen situation. Arbetsgivare, fackorganisationer och samhälle skall före pensionsåldern informera om omställningen från arbetsliv till pensionärsliv. En del kommuner har upplysningsverksamhet, men andra inte. Staten har ingen regelbunden information till de gamla. Detta är en stor brist. Äntligen har folkpensionärernas skatteproblem uppmärksammats, och det är tydligt att det finns flera olika sätt att lösa det problemet. Men viktigt är att regering och riksdag nu verkligen löser den frågan. Utöver den ekonomiska tryggheten gäller den stora frågan möjligheten att få tillsyn och vård när krafterna börjar tryta. Vi är alla överens om att den gamle skall få bo kvar i sin egen bostad så länge han vill. Men då gäller det att samhället har en tillräcklig kurativ verksamhet genom socialvårdspersonal, distriktssköterskor eller personal från enskilda ideella organisationer. Ingen får glömmas bort och lämnas att dö i sin ensamhet, något som nu ofta sker. Några ord om ålderdomshemmen av traditionell typ. Somliga gamla trivs verkligen i dem. Men vi skall ge dem möjlighet att välja att t.ex. i stället få bo på pensionärshotell eller kanske ännu hellre i servicehus som inte är kategorihus utan planerade för såväl yngre som äldre. Det kan bli en brygga över klyftan mellan generationerna och stimulera till förståelse mellan unga och gamla. Genom =folkpartiets arbetsgrupper har man tagit upp en diskussion kring frågan hur en patient och en åldring upplever sin situation när han eller hon är föremål för vård. En patient får ofta dålig information om den allmänna rutinen på ett sjukhus, om sitt eget tillstånd, om skälet till olika behandlingar och om huruvida inskränkningar i patientens personliga frihet är nödvändiga för hennes egen eiler andra patienters skull etc. Patienten upplever sig ofta själv i ett personligt underläge i förhållande till vårdpersonal, myndigheter och institutioner. Ett förslag om en vårdombudsmannainstitution har faktiskt mottagits mycket positivt av samrådsgrupperna, och detta bottnar väl i en känsla av otillfredsställande rättstrygghet. JO skall övervaka fel och övergrepp inom alla samhällsområden, men kanske behövs det vidgade kontrollmöjligheter just inom vårdområdet. Därför borde man enligt min mening överväga frågan om tillsättandet av en särskild vårdombudsman. Dennes befogenheter och anknytning till JO måste naturligtvis utredas. Till sist, herr talman, vill jag bara än en gång understryka, att det är väsentligt att vi inom hela vårdområdet agerar så, att varje individ i samhället upplever inte vanmakt utan trygghet — inte bara materiellt utan även i alla andra avseenden.

Herr talman! Under de två dagar denna allmänpolitiska debatt pågått har det gång efter annan framförts synpunkter på Sverige som neutralt land. Jag vill först säga att det är högst angeläget att uttalanden av regeringsleda; möter och andra i utrikespolitiska frågor har en sådan innebörd, att vår deklarerade neutralitet inte kan dras i tvivelsmål. Vad som skett under den senaste tiden kan tyvärr ge anledning att ifrågasätta detta. Vid en resa i USA och Canada som jag deltog i under september månad i år besöktes bl.a. svenska klubben i Seattle. Vid det tillfället hemställde medlemmarna i klubben att vi skulle uppmana utrikesministern att närmare förklara vad han menat med sitt kongresstal. Under gårdagens debatt har klarlägganden gjorts. Det är att hoppas att detta går fram till världspressen, så att misstänksamheten när det gäller vår neutralitet skingras. Det är en mycket viktig och angelägen sak. Vår utrikespolitik skall genom alliansfrihet i fred leda till neutralitet i krig. Jag är förvissad om att denna regel helt accepteras av hela vårt folk. För att kunna förverkliga målsättningen neutralitet i krig är det nödvändigt med en väl genomförd försvarsberedskap, i militärt avsende såväl som försörjningsmässigt. Beträffande den militära försvarsberedskapen torde det inte finnas anledning att göra några erinringar i detta sammanhang; här står regeringen och den demokratiska oppositionen i huvudsak eniga. Beträffande den militära försvarsberedskapen fattas ju i allmänhet beslut i enighetens tecken. Men, herr talman, försvarsberedskapen är som jag nämnde inte bara av militär karaktär. Den omfattar också en ekonomisk beredskap, d. v. s. livsmedelsberedskap, textilberedskap etc. Om enigheten här i riksdagen varit markant när det gällt den militära beredskapen, så har förhållandet tyvärr varit ett annat när det gällt bl.a. livsmedelsberedskapen. I färskt minne har vi ännu den Holmqvistska jordbruksministerepoken. 1967 års beslut om en begränsning av jordbruksproduktionen till 80 procent av vårt behov av livsmedel med en nedläggning av en miljon hektar åkermark som följd betyder att vår livsmedelsberedskap måste baseras på en lång lagringstid. En sådan är ganska kostnadskrävande, och ofta drabbas man också av stora lagringsförluster. Centerpartiet, som understöddes av folkpartiet och dåvarande högerpartiet, ansåg att livsmedelsberedskapen skulle bli allvarligt försämrad om det som föreslogs i regeringspropositionen skulle tillämpas i praktiken. Det har också gjorts allvarliga erinringar inte bara från jordbrukets organisationer — nämnden för ekonomisk försvarsberedskap har också påtalat saken. Livsmedelsförsörjningen är ganska sårbar. Årets skördeutfall ger belägg för detta. Som exempel kan nämnas att vi 1968 hade ett stort överskott av bl.a. fodersäd, under det att vi 1969/70 på grund av skördeutfallet har brist på fodersäd. När 1967 års jordbruksbeslut blir helt genomfört i praktiken kan ett enda års missväxt äventyra denna viktiga del av vår försvarsberedskap — det är ett klart och allvarligt faktum. Den nye statsministern gjorde i går en deklaration som är väl värd att notera. Statsminister Palme sade bl.a. att han gärna vill lyssna till oppositionens uppfattningar och förslag. Det var nya signaler, som jag hoppas var allvarligt menade. Vågar jag då hoppas att den nye jordbruksministern Bengtsson har en liknande uppfattning? Jag har ingen anledning att tvivla på detta. Jag försäkrar att jordbruksministern skall få tillfälle att ta del av förslag från centerpartiet i berörda frågor. Vi vill gärna upprepa förslagen i jordbruksfrågan från 1967. Det är tyvärr inte bara på livsmedelsförsörjningsområdet som beredskapen befinner sig i farozonen. På grund av en omfattande nedläggning under 1966, 1967 och delar av 1968 av olika TEKO-industrier här i landet baseras nu vår svenska TEKO-konsumtion till över hälften på importerade varor. Centerpartiet har gång efter annan gjort regeringen uppmärksam på denna utveckling. Jag vill tillägga att nedläggningen av TEKO-industrier dessutom har förorsakat att många människor fått omskolas eller förflyttas eller skaffat sig ett uppehälle på något annat område. Jag har dessa problem nära inpå mig, eftersom min bygd är alldeles speciellt TEKO-industribetonad. Centerpartiet har hemställt hos regeringen, att statens upphandling av TEKO-produkter skall göras hos svenska företag. Det har tyvärr inte alltid varit så, utan man har upphandlat produkter i andra länder när priserna har skilt på blott och bart något öre på den vara det gällt. Det är intressant att den pågående TEKO-utredningen i ett delbetänkande har anfört just denna synpunkt, att staten måste upphandla sina produkter hos hemmaindustrin. Detta har framhållits som en viktig del av strävandena att stödja industrin, så att vi får behålla den, i första hand som en beredskap. Herr talman! Om vår försvarsberedskap skall få den effektivitet vi strävar efter och fordrar, måste den ekonomiska försvarsberedskapen stärkas. En annan politik måste införas härvidlag. Det är att hoppas att den nye statsministern, som har lovat att lyssna till oppositionens förslag, inte bara lyssnar utan också är beredd att medverka till en omprövning av beslut som inte fungerar på ett riktigt sätt. Det var dessa frågor jag i all korthet ville beröra vid höstremissdebatten. Jag vill till slut säga att det skall bli in tressant att se, om ett statsministerord står sig i praktiken.

Herr talman! Herr Magnusson i Borås anförde sent i går kväll några synpunkter på skattepolitiken. Jag ser honom inte i kammaren just nu, men jag nämnde för honom att jag tänkte ta upp hans inlägg och polemisera mot det. Jag tror att herr Magnussons anförande var typiskt för moderata samlingspartiets inställning i dessa frågor över huvud taget, och det är därför jag vill göra några kommentarer till den syn på skattepolitiken som kom fram i det. Herr Magnusson tog upp fyra saker. För det första sade han att vi har ett högt skattetryck i Sverige. För det andra menade han att även de högsta inkomsttagarna borde få en direkt skattesänkning. För det tredje framhöll han att moderata samlingspartiet alltid slagit vakt om skatteförmågeprincipen. För det fjärde talade han om den enkla propaganda som socialdemokraterna har bedrivit, där vi skulle ha friat till låginkomsttagarna genom att lägga hårda marginalskatter på de höga inkomsttagarna. Om nu en mycket stor del av medborgarnas behov tillgodoses genom den offentliga verksamheten, är det extra viktigt att fördela kostnaderna för denna verksamhet på ett rättvist sätt. Det överensstämmer inte med min uppfattning om rättvisa att man utformar skatteförslag som leder till ökade klyftor i samhället. Den skattereform som socialdemokratin nu förbereder innebär att de lägre inkomsttagarnas andel av skatterna minskar. Herr Magnusson sade att moderata samlingspartiet alltid har slagit vakt om skatteförmågeprincipen. Det är väl en demonstration av att det uttrycket är så vagt och tänjbart att man kan sätta det som etikett på praktiskt taget vilken skattepolitik som helst. Herr Magnusson hade rätt när han sade att det i många år har bedrivits en förenklad propaganda om marginalskatterna, men det är moderata samlingspartiet som har stått för både förenklingarna och friandet. Låt mig som exempel citera moderata samlingspartiets organ i Göteborg Fakta och synpunkter. Citatet är några år gammalt, men jag tror att det utomordentligt väl belyser hur man på det hållet har lagt upp propagandan i denna fråga. Citatet lyder: >Den kände specialistläkaren B har en årsinkomst på 70 000 kronor. Han tar varje vecka en extra dag ledigt. Varför? Därför att det inte lönar sig för honom att arbeta. Av ett arvode på 100 kronor får han behålla 36 kronor, av ett på 25 kronor blir det 9 kronor för egen del... Så verkar socialistidéerna i praktiken. Orimliga skatter skapar läkarbrist.> Jag har försökt göra en enkel beräkning av hur mycket specialistiäkaren skulle få netto med hänsyn till marginalskatt för en ytterligare arbetsdag i veckan, och det visar sig att dagsförtjänsten efter skatt i runda tal blir 130 kronor. Ändå heter det i argumenteringen att det inte lönar sig för honom att arbeta. Jag tycker att det är ganska avslöjande för den propaganda som har förts från moderat håll. Men det finns också en principiell synpunkt på detta. Vad skulle hända, om man höjde skatten för specialistläkaren? Det är naturligtvis tänkbart att han skulle minska sin arbetsinsats. Men det är minst lika troligt att han skulle öka sitt arbete, om han ville välja att i huvudsak leva kvar på samma konsumtionsstandard. Jag har velat ta upp detta för att visa att frågan om marginalskatterna ingalunda är så enkel och okomplicerad som man älskar att framställa den på moderat håll. Vi är inom socialdemokratin odogmatiska vad beträffar skattepolitiken. Vi kan tänka oss olika tekniska lösningar. Men vi har sagt att de lågavlönade bör få en mindre andel av skatterna. Det måste också logiskt innebära att de stora inkomsttagarna får en större andel. Den progressiva beskattningen kommer naturligtvis att bestå. Jag vill övergå till en annan fråga, som jag från början hade tänkt att belysa litet grand. Om Sverige med framgång skall kunna engagera sig i ett alltmer omfattande internationellt samarbete krävs det att vi kraftigt förbättrar informationen i internationella frågor. Inte minst viktigt är det att undervisningen på alla nivåer blir mera internationellt orienterad med sikte på att främja internationellt medansvar och internationell solidaritet. I grundskolans nya läroplan, som träder i kraft den 1 juli nästa år, understryks det att den enskilde är samhällsmedlem i såväl den nationella som den internationella gemenskapen. Man framhåller att ett internationellt perspektiv bör anläggas i många sammanhang i undervisningen och att avsikten med undervisningen i internationella frågor är att hos eleverna grundlägga internationell förståelse och vilja till internationellt samarbete. Att särskilt u-ländernas problem och utveckling bör uppmärksammas i undervisningen betonas också. Den målsättning som kommer till uttryck i grundskolans nya läroplan förtjänar ett mycket högt betyg enligt min mening, även om det naturligtvis finns utrymme för förbättringar. Man kunde t.ex. tycka att det för ämnena biologi, kemi, fysik och teknik i anvisningarna kunde direkt uttalas ett stöd för att internationella aspekter anläggs. De ämnena är ju absolut inte nationellt begränsade, utan man kan med fördel komma in på sådana problem som världens = livsmedelsförsörjning, befolkningsfrågan, den internationella miljöförstöringen o. s. Vv. | Det går också att peka på andra punkter där det finns utrymme för positiva förändringar i läroplanen. Men det problematiska är inte formuleringarna i läroplanen — de är på det hela taget tillfredsställande — utan frågan är hur man skall kunna föra ut läroplanens idéer i praktiken. Vi vet att det finns allvarliga brister i läroböckernas sätt att behandla internationella förhållanden. För det första utnyttjar läromedlen alldeles för litet möjligheterna att ta upp internationella aspekter, för det andra undviks ofta, i de fall detta ändå sker, kontroversiella frågeställningar, och för det tredje anlägger man ofta ett ensidigt västerländskt perspektiv. Det är ett mycket omfattande arbete som förestår, innan man kan få läromedlen i nivå med läroplanens mål. Det är viktigt att den nu arbetande läromedelsutredningen kan komma med förslag som innebär en avsevärt förbättrad läromedelsproduktion och granskning av läromedel. För att man skall kunna förverkliga läroplanens idéer krävs också att lärarna i sin utbildning får grundläggande kunskaper om internationella förhållanden. På kort sikt framstår kanske fortbildningen av lärare som en av de viktigare åtgärderna. Av de frivilliga sommarkurser som ägt rum under de senaste fem åren har bara två tre stycken per år varit direkt inriktade på internationella frågor. Det är ungefär 1 procent av det totala antalet. Detta har inneburit att större delen av dem som velat delta i kurserna inte kunnat få plats. Såvitt jag vet förbereder man för närvarande studiedagar med internationell anknytning, och dessutom pågår arbete på en ny lärarhandledning för undervisning i internationella frågor. Allt detta är mycket bra, men det kommer inte att vara tillräckligt för att man skall kunna förverkliga läroplanens progressiva målsättning. Det jag hittills sagt gäller i huvudsak grundskolan, men förhållandena är likartade för fackskolan och gymnasiet, med den kanske största skillnaden att läroplansrevideringen här inte nått lika långt som för grundskolan. Den internationella orienteringen vid den eftergymnasiala utbildningen uppvisar också mycket stora brister. Vuxenundervisningen har en särställning i detta sammanhang; det gäller för det första att kompensera de enorma brister i fråga om internationella kunskaper som tidigare varit så utmärkande för ungdomsskolan, för det andra att vidareutveckla den internationella orienteringen. Det finns en stor utbildningsklyfta mellan generationerna även på detta område som väl är särskilt påtaglig beträffande språkträningen. I stort sett gäller alltså samma mönster för undervisningen på alla nivåer och över hela fältet, och det kommer att krävas mycket betydande insatser för att få till stånd en väsentlig förbättring på detta område. Jag skulle i sex punkter vilja sammanfatta de krav som enligt min mening bör ställas på politiken när det gäller internationalisering av undervisningen: 1. Samhället får ett fast grepp över läromedelsproduktionen. 2. Granskningen av läromedel byggs ut kraftigt både centralt och lokalt. Kritisk granskning av läromedel integreras i såväl undervisningen som lärarutbildningen. 3. En ordentlig service med aktuellt bredvidläsningsmaterial ordnas. Vidgad användning av utomstående specialister. Ökning av sådan personal inom skolöverstyrelsen som kan stimulera och hjälpa lärarna i den internationella undervisningen. 4. De internationella aspekterna får väsentligt större plats i lärarnas grundutbildning. Lärarnas fortbildning i internationella frågor intensifieras. Särskilda fortbildningsinsatser för lärareutbildare. ternationella problem stimuleras. Kvalificerade utländska forskare och lärare rekryteras i större utsträckning till svenska universitet och högskolor. Vidgat lärarutbyte med andra länder. Herr talman! Jag vill sluta med att citera vad man i LO:s vuxenutbildningsprogram skriver om vuxenutbildningen och dess internationella dimension: »Den ger oss möjlighet att utveckla samhället på fredlig väg och kan medverka till att bygga upp en medveten opinion för ökad solidaritet och jämlikhet på det internationella planet. Vidgade kunskaper om förhållandena — orättvisor och social orättfärdighet — är grunden till opinion för utjämning och social rättfärdighet.>

Herr talman! Jag vill anlägga några synpunkter på dels ett inrikespolitiskt eller kanske riktigare socialpolitiskt sammanhang eller problemkomplex, dels ett sammanhang som vetter mot våra u-landsförpliktelser. De spörsmål jag berör har självfallet en viss relevans i den nu pågående budgetbehandlingen inom Kungl. Maj:ts kansli. Det är mycket som just nu ifrågasättes i själva organisationen av de olika människovårdande samhällsaktiviteterna, ett läge som naturligt nog också har aktualiserat målsättningen för dessa, åtminstone inom den del av människovården som avser människor i problematiska tillstånd av väsentligen annan art än då tung medicinsk eller psykiatrisk vård främst är påkallad. Jag tänker alltså på socialhjälpen, barnoch ungdomsvården, vården av alkoholskadade och narkotikamissbrukare samt kriminalvården. Men även sjukvården dras nu allt oftare in i målsättningsdebatten. Integrationstanken har länge legat i luften i denna debatt, ett resultat av den viktiga psyko-dynamiska människouppfattningen. Enligt denna betrak tas människan som en totalitet, och det organisatoriska målet är uppbyggnaden av en behandlingsaktivitet omfattande hela människan och alla hennes förhållanden, även miljösituationen och den yttre livsstrukturen. På det praktiska planet har denna tanke också rent experimentellt förverkligats i olika utformning i rätt många kommuner. En särskild utredning, socialutredningen, bearbetar sedan någon tid närmare denna tanke och dess konsekvenser från allmänna målsättningsoch lagstiftningssynpunkter. I fråga om sjukvårdens önskvärda organisatoriska sammankoppling med övrig människovård har dock stor osäkerhet rått på grund av att sjukvården ju har landstingskommunal, inte primärkommunal huvudman. Mest har denna osäkerhet märkts inom åldringsvården. Detsamma gäller kriminalvården, som genom sitt statliga huvudmannaskap har åtminstone tenderat att stå ganska isolerad gentemot den kommunala människovården. Den allmänt positiva attityden från sjukvårdens sida då det gäller integrationsproblemen förefaller vara förknippad med de snabbt växande sjukvårdskostnaderna. Varje chans att få en avlastning av vårdbördan är det naturligt att man söker utnyttja. Statistiska centralbyrån redovisar en ökning av det allmännas kostnader under anslagsrubriken Sjukdom från totalt cirka 6,5 miljarder år 1966 till 8,5 miljarder år 1967. Av summan 8,5 miljarder kronor går mer än hälften till vad som kallas hälsooch sjukvård. En förskjutning av tyngdpunkten inom samhällets vårdsektor från sluten sjukvård till öppen sjukvård och annan människovårdande verksamhet förefaller av ekonomiska skäl vara angelägen liksom också att = rationaliseringssträvandena inom den slutna sjukvården drivs längre. Jag anser för min del att dessa i och för sig förklarliga ekonomiska motiv dock inte får dominera de batten till den grad att man glömmer bort, att sjukvårdskostnadernas stegring med stor sannolikhet till betydande del även hänger ihop med rent faktiskt och inte bara standardkravsmässigt ökade frekvenser av sjuklighet. Bristen på sjukhusplatser och läkare på många håll i landet är med andra ord betingad av bristen på hälsa och bristen på socialoch mentalhygieniska allmänåtgärder ägnade att trygga utvecklingen av en god folkhälsa, d.v.s. ytterst på enskildas — kanske rent av ett växande antal enskildas — känsla av brist på balans, trivsel, tillfredsställelse och harmoni. Stress, disharmoni och andra störningar i de ofta psykiskt slitsamma tätortsmiljöerna uppstår i stället och resulterar i ökat antal sjuka eller i varje fall sådana som känner sig sjuka. Efterfrågan på sjukvård ökar därmed. Problemet gäller därför inte bara patientfördelningen mellan dyr sluten sjukvård och den billigare öppna vården eller andra vårdformer utan också hur efterfrågan på sjukvård skall kunna minska. Man måste då sätta in åtgärder längre bakåt i orsakskedjan. Uppmärksamheten måste inriktas inte bara på att få till stånd vad man nu för tiden ofta kallar en väl fungerande vårdkedja genom samverkan eller integration mellan olika funktioner inom samhällets vårdsektor — ett continuum, som det heter i facklitteraturen — utan även målmedvetet på att minska behovet av vård. Detta betyder alltså profylax i olika former, förebyggande sjukoch hälsovård och naturligtvis i ett vidare perspektiv miljövård. Denna fråga förefaller enligt min mening ofta ha hanterats väl abstrakt. Visst är det bra med profylax och miljövård, säger man halvhjärtat. Det har blivit mindre av konkretion i övervägandena i jämförelse med all den starka realism, som ofta visas i de konstruktiva skedena av planeringen och tillkomsten av sjukhuseller andra institutionsbyggen. Profylaxen är ju för övrigt inte bara ett billigare sätt att söka motverka och minska sjukdom och andra former av personliga störningar. Det är ju också väsentliga fördelar förbundna med kraftiga profylaktiska åtgärder från allmänt humanitära synpunkter. För att nu konkretisera saken vill jag anknyta till vad fru Nettelbrandt yttrade i går, då hon tog upp alkoholoch tobaksmissbruket och nämnde angelägenheten av att starkt begränsa eller stoppa reklamen för tobaksoch alkoholvaror. I vad gäller tobaksbruket är ju sakkunskapen enig om att den kraftiga och fortgående ökningen av lungcancer hänger samman med tobaksrökning, särskilt cigarrettrökning. Detta problem kommer då in som ett delproblem i komplexet av problem bakom våra växande sjukvårdskostnader, en aspekt som t.ex. i Amerika tillmätts mycket stor betydelse. Då gäller det inte bara reklamproblemet, som just i belysning av utländska erfarenheter borde kunna tacklas effektivare än hittills. Det gäller ju också alla andra åtgärder för att motverka tobaksmissbruket. År 1968 begärde riksdagen enhälligt hos regeringen att en allmän utredning av frågan om åtgärder för att minska tobakskonsumtionen skulle verkställas. Såvitt känt är denna utredning dock ännu inte tillsatt. En sådan utredning och ett förverkligande av dess resultat, där olika profylaktiska åtgärder måste komma in i bilden, skulle sannolikt kunna på sitt sätt väsentligt bidra till minskade sjukvårdskostnader. Vi kan peka på hur kraftigt lungcancerfrekvensen ökar sedan ett antal år. Ett liknande resonemang för mig till att efterlysa vad resultatet blivit av det betänkande som statens ungdomsråd avlämnade till regeringen den 2 maj förra året om upplysning i alkoholfrågan inom hela fältet av ungdomsorganisationer, där nu opinionsbildarna bland ungdom ändå kan nås med saklig in formation för vidare spridning bland övrig ungdom. De kraftigt växande alkoholproblemen bland ungdom — nyligen ådagalagda genom mycket grova våldsbrott mot åldringar i Göteborg och Karlstad — aktualiserar åter behovet av förbättrad upplysningsverksamhet bland ungdomen, exempelvis för att minska belastningen på samhällets vårdapparat för olika kategorier av offer för alkoholmissbruk. Ungdomsrådets förslag kom till efter motioner 1963, motioner som föranledde en positiv skrivning av statsutskottet. Dess utlåtande liknade minst sagt en inbjudan att framföra krav på erforderliga anslag. Om man håller sig till den människovårdande verksamheten i stort, måste man nog också bättre än hittills se till, att tunga vårdinsatser och i vissa fall därigenom uppnådda »goda» vårdresultat inte genast spolieras genom brister i den eftervårdande och uppföljande organisationen. På snart sagt alla vårdområden hör man kritik mot bristen på effektiv uppföljning, en kritik som inte alltid men dock ofta är berättigad. Jag tror att herr Persson i Heden var inne på denna fråga i sitt anförande för en stund sedan. Jag bedömer kritiken som så pass berättigad, att det kanske vore motiverat med en särskild utredning, som spände över uppföljningsproblemet inom alla vårdområden. Det är nämligen fråga om likartade svårigheter för människor, som lämnar institutionerna inom de olika vårdformerna för att återgå till samhället. En del av eftervården är inom vissa av dessa former understödd av s.k. halvöppna institutioner: inackorderingshem, eftervårdshotell, övergångshem och vad de nu kallas. I Los Angeles finns ett övergångshem, som tar emot eftervårdsfall från olika vårdområden och gör detta med intressanta resultat, inte minst ur vårdpsykologisk synpunkt. Där kan man t.ex. se den förut självupptagne exalkoholisten fungera såsom ett personligt stöd åt ett rullstolsbundet tra fikolycksfallsoffer under eftervård för benbrott — en psykoterapeutiskt värdefull relation åtminstone för exalkoholisten. Det vore mycket att ytterligare tillfoga om denna sida av öppenvården, men jag vill övergå till att också säga något om kriminalitetsbekämpandet, där likartade aspekter kan anläggas. Debatten om kriminalvården tenderar ofta att domineras av kollektivbehandlingen av lagöverträdare — institutionsvården alltså, en reaktionsform som ju dock kvantitativt på intet sätt dominerar = kriminalvården. Tyngdpunktsförskjutningen från sluten vård till frivård har där pågått länge och skulle kanske kunna gå ännu längre än vad som redan skett bl.a. av samhällsekonomiska men även av rent mänskliga och terapeutiska skäl. Frivård är i flertalet fall både billigare och bättre än institutionsvård, som alltmer måste bli en behandlingsform inom kriminalvården med utpräglade skyddsoch säkerhetsmotiv som grund för sin existens och finnas till och brukas i den omfattning, som efter noggrann prövning av dessa motivs bärighet i stort och från fall till fall kan anses behövlig. I en del fall kan institutionsvård spela rollen av enbart startplats för frivården. Under första lagutskottets resa i Amerika i somras såg vi intresseväckande exempel på till synes goda resultat av en intensiv men starkt förkortad institutionsvård och en om möjligt ännu intensivare eftervård av unga lagöverträdare. Tyngdpunkten låg på denna senare del av behandlingen. Men samhällets kriminalpolitiska åtgärder borde, liksom övriga samhällsaktiviteter med inriktning på vårdoch stödbehövandes rehabilitering, ha en långt mer tillbakagripande karaktär genom att problemen angrips i verklig mening profylaktiskt.

Det är viktigt att besinna att förstagångsbrottsligheten lätt kroniseras, om den inte snabbt och på lämpligt sätt beivras utan en anhopning av brott begångna av en och samma person uppkommer innan ett ingripande sker. Rikspolisstyrelsens antydan om ett sammanhang mellan styrelsens rörligare taktik i utnyttjande av personalen och minskningen av många — dock inte alla — typer av brott under första halvåret i år, jämfört med ett antal halvår bakåt, är tänkvärd. Den leder rimligen till slutsatsen att mera personal skulle möjliggöra ett effektivare utnyttjande av denna taktik, ty vi har ju långt kvar till att nå upp till en godtagbar uppklaringsprocent vid brottslighet. Vi har för vår del under många år påkallat större ökning av polisverksamheten för att dess preventiva uppgifter bättre skulle kunna fullgöras och behovet av tunga reaktionsformer mot grov brottslighet därmed, som man rimligen kan förvänta sig, minskas. Men man borde kanske också åtminstone försöka lägga upp samhällets åtgärder mot kriminalitet ännu mera preventivt och profylaktiskt och låta dessa mera medvetet präglas av intresset att om möjligt förhindra utvecklingen av brottslighet och andra asociala tendenser redan i tidigaste år. Redan ett förverkligande av förslaget av samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottslighet om en författningsmässigt reglerad koppling mellan polis, barnavårdsorgan och skola genom inrättande av ett reguljärt lokalorgan, borde här kunna ge vissa resultat. Förslagets energiska realiserande kunde kanske bilda upptakten till en helt ny inställning hos både myndigheter och allmänhet till kriminalitetsproblemen och kanhända betyda en vändpunkt inom den trista sektor av samhällsverksamheten, som har med olika sorters socialt problematiska människor att göra. Kanske kan man gå ännu längre tillbaka, då man sätter in med en mera profylaktisk metodik. Docent Gustav Jonsson har i sin doktorsavhandling pekat på det sociala arvets betydelse för mänsklig felutveckling eller störning, och en annan kriminolog, fil. lic.

Kostnaderna då? frågar någon. Visst kommer ett sådant grepp att kosta en del, men vilka besparingsmöjligheter, särskilt på lång sikt, står inte till buds, herr talman, om vi kunde börja nedrusta låt oss säga bara 10 procent av våra kriminalvårdsanstalter eller ungdomsvårdsskolor? Den genomsnittliga driftkostnaden per intagen och år inom kriminalvårdens anstalter låg 1967/ 68 på 35 000 kronor. Om man för bekvämlighetens skull räknar med i runt tal 6 000 anstaltsplatser, blir totala årskostnaden för anstaltsdriften 210 miljoner kronor — jag nämner dessa siffror bara för att få en uppfattning om storleksordningen.

Och nu, herr talman, till en solidaritetsfråga med numera, glädjande nog, utrikespolitisk betoning och inriktning — jag tänker på u-landsbiståndet. Vi står inför FN:s andra utvecklingsdecennium och behovet av en strategi för detta.

Jag skall inte uppehålla mig närmare vid detta dokument, utan bara rikta uppmärksamheten på hur starkt man vid denna konferens tryckte på behovet av kraftiga åtgärder för att påverka den allmänna opinionen genom effektiv upplysning om den tredje världen, dess behov och våra solidaritetsplikter gentemot denna värld. Den svenska regeringen har gjort detsamma i en skrivelse till FN:s generalsekreterare i mars i år angående regeringens allmänna syn på FN:s strategi för det andra utvecklingsdecenniet. Bl. a. har man där pekat på just behovet av ökat stöd av opinionen för att t.ex. åstadkomma en »multilateralisering» av de stora ländernas nu dominerande bilaterala bistånd. Men det gäller givetvis också att här hemma få till stånd ett starkare allmänt opinionsstöd för ökat, konkret ansvarstagande för uländerna. Även här i riksdagen har denna fråga tillmätts ökad vikt i u-landsdebatten, och herr Bergqvist berörde nyss en viktig aspekt på informationen om u-länderna, nämligen att den även skall lämnas genom skolorna. års riksdag ingav SIDA i skrivelse till regeringen förra året en särskild framställning om ökat anslag för nu löpande budgetår för att möjliggöra en utökad information till allmänheten om u-ländernas problem. Statsutskottet anförde att en vidgad information om dessa problem skulle kunna »skapa större förståelse och vidgat engagemang för den offentliga biståndsverksamheten>. Syftet var alltså att ett kraftigare informationsflöde, differentierat bl.a. efter mottagargrupper, effektivt skulle bidra till opinionsbildningen i u-landsfrågor med breddat stöd bland allmänheten för ökat u-landsbistånd som resultat. Enligt SIDA:s framställning skulle informationsanslaget ökas från 0,6 till 1,7 miljoner kronor. Den begärda anslagshöjningen beviljades av årets vårriksdag. En viktig väg att lämna saklig information om aktuella u-landsfrågor är vidarebefordran till riksdagen, och därmed till allmänheten, av mera betydelsefulla rapporter och sammanställningar av FN eller internationella hjälporgan genom sådana texters översättande och utgivande — in extenso eller i sammandrag. Som exempel på sådan information kan nämnas den redogörelse för dokumentariskt material m.m. avseende UNCTAD II, som — efter en enkel fråga som jag ställde i slutet av 1967 — lämnades av handelsdepartementet till riksdagen i början av 1968. I juni 1970 hålls World Food Congress i Haag. Till denna kommer med sannolikhet att utges ett mångsidigt och upplysande material rörande tendenser inom området för strävandena att bättre försörja jordens befolkning med livsmedel. Det är angeläget, herr talman, att ett sådant material såsom ett led i informationen rörande de aktuella ulandsfrågorna' delges riksdagen och andra organ i t.ex. den form jag här har antytt eller på annat sätt så snart materialet föreligger, helst före kongressens öppnande. De optimistiska uttalandena i riksdagens u-landsdebatt i våras om nya sädesslags möjliggörande av starkt ökad avkastning — den s.k. gröna revolutionen — tillika med senare lämnade upplysningar om vissa svårigheter med att snabbt och fullt ut nyttiggöra detta glädjande framsteg på livsmedelsproduktionens område synes göra information av denna art speciellt önskvärd. Ett annat tungt material att om möjligt sprida i översättning och populariserad form är den rapport jag tidigare nämnde, nämligen Pearsonrapporten, och vidare den nyligen avgivna rapporten från FN:s expertseminarium angående social planering i u-länderna. Inom DAC har diskuterats att man borde utarbeta en ABC-bok rörande statistiska data om u-landsbiståndet i internationellt perspektiv. Uppslaget kunde kanske förverkligas hos oss, självfallet anpassat till svensk publik. I SIDA:s petita för budgetåret 1970/ 71 begärs ytterligare 1,3 miljon kronor till informationsverksamhetens stärkande. Där framläggs också det av statsmakterna begärda förslaget till långtidsplan för informationsverksamhetens framtida riktlinjer och omfattning. Det meddelas samtidigt, överraskande nog, att som en följd av den starka tonvikten på planering för kommande år »en viss eftersläpning i den löpande produktionen av informationsmaterial inte kunnat undvikas». Rörande informationsverksamheten för innevarande budgetår synes denna, enligt de i SIDA:s petita lämnade upplysningarna, förutom mera rutinmässig information av olika slag hittills i huvudsak ha inneburit just planeringsarbete. I ett annat sammanhang talas om informationsverksamhetens behov av en rullande planering, som likväl inte får minska »kravet på fasthet i planerna över en begränsad tidsperiod som inte får vara alltför kort>. Man frågar sig vad som menas med kort tidsperiod i detta sammanhang. Jag skulle mot denna bakgrund vilja fråga berörda statsråd hur planeringen av den utökade informationsverksamheten rörande u-landsfrågor genom SIDA intill nu utvecklats och när denna verksamhet kan väntas ha kommit i gång i den omfattning SIDA och statsmakterna genom anslagshöjningen till detta ändamål för nu löpande budgetår avsett. Jag skulle också vilja fråga om vi här i riksdagen — och därmed massmedia och allmänheten — kan räkna med att i god tid före World Food Congress i juni 1970 i lättillgänglig form och lämplig omfattning få informationer om innehållet i de översiktliga redogörelser och eventuella andra upplysningsdokument, som sannolikt kommer att framläggas inför denna viktiga kongress. Samma allmänna informationsönskemål kan man ha anledning att ånyo uttala vad gäller Pearsonrapporten.

Herr talman! Det är allmänt känt att skogsbruket under ett flertal år haft att kämpa mot en alltmer försämrad lönsamhet som vid besvärliga drivningsförhållanden rasat ned mot nolläge. Jämsides med kostnadsstegringarna har också avsättningsmöjligheterna inom vissa områden varit dåliga. En ljusning har nu inträtt genom uppjustering av virkespriserna och förbättrade avsättningsförhållanden. Men utgångsläget är så lågt, att det finns ett stort gap att ta igen innan rotvärdet blir någorlunda tillfredsställande. Detta kommer troligen att dröja, eftersom det trots rationaliseringar och en omfattande upprustning av bilvägnätet är svårt att bemästra kostnadsstegringarna. Jag har med intresse tagit del av de förslag i fråga om skogsbeskattningen, som skogsskattekommittén redovisat. Vissa av dessa förslag kan jag för min del hälsa med tillfredsställelse, eftersom ett förverkligande av dem säkerligen skulle bli till god stimulans för skogsbruket. Men andra förslag som förts fram i betänkandet skulle enligt min uppfattning få en negativ verkan vid ägarskifte av skogsfastigheter och även i vissa andra avseenden. Jag skall givetvis inte gå närmare in på dessa spörsmål nu, eftersom de torde bli föremål för ytterligare utredningar som ger anledning att återkomma i ärendet. För skogsägarna i Västsverige är Jäget nu bekymmersamt på grund av den svåra storm som drog fram för en tid sedan och som förorsakade katastrofartade skador på skogen. Läget kan nog först nu med någorlunda stor säkerhet överblickas, och det inger oro hos många skogsägare som hotas av betydande förluster. Många har fått hälften av, i vissa fall nästa hela, skogen skövlad, vartill kommer att det nästan regelmässigt är den värdefullaste skogen av specialsortiment som utsatts för förstörelse i sådan grad genom brutna stammar och splitter, att virket i vissa fall knappast duger ens till massaved. I älvsborgs län finns det enskilda skogsägare som fått tusentals kubikmeter skog skövlad, så att träden ligger härs och tvärs över skogsmarken. Till förluster på grund av dessa förhållanden kommer så bristen på arbetskraft som gör utsikterna att inom rimlig tid kunna tillvarata virket allt annat än ljusa. Om virket blir liggande till långt fram på våren och sommaren, sätter insektsangrepp och annan skadegörelse in och ökar förlusterna kraftigt, inte bara för den enskilde skogsägaren utan även ur nationalekonomisk synpunkt. Inom länet har ett behov av cirka 800 skogsarbetare anmälts. Enligt dagsfärska uppgifter har man hittills kunnat uppbringa endast omkring 150 man. Tiden rinner snabbt mot årsskiftet, och snön kan komma vilken dag som helst. Det är värdefull tid som under den vackra hösten gått till spillo på grund av arbetskraftsbristen. Blir det djupt snötäcke går det knappast — på många platser inte alls — att hålla uppröjningsarbetet i gång. Skall man över huvud taget kunna bemästra situationen fordras det verkligen krafttag för att få fram arbetskraft. Alla vägar måste prövas, och det utan dröjsmål. Varje dag som går medför stora eftersläpningar. 100 man till betyder att omkring ytterligare 500—600 kubikmeter kommer fram ur skogen per dag.

Herr talman! Här har inte minst det allmänna ett stort ansvar, och jag vill med det anförda påvisa det behov som föreligger och som på ett eller annat sätt måste tillgodoses.

Herr talman! Just nu pågår som bekant en fastighetstaxering, delvis efter nya principer, vilka innebär att fastigheternas marknadsvärden spelar en större roll än tidigare. Därom vore ingenting att säga, om marknadsvärdet för fastigheter med rörelse bara kunde renodlas till ett uttryck för skälig förräntning av investerat kapital. Men det är tyvärr inte fallet. Jag skall villigt erkänna att det är svårt att isolera de priser som beror på att fastighetsköparen vid försäljning av annan egendom fått ett överpris. Beträffande de pengarna har han inte normala förräntningskrav och det gäller att placera dem i någorlunda inflationssäkert realkapital. Det är också svårt att avgöra vilka andra speciella omständig heter som kan ha orsakat de överpriser som påverkar de nya fastighetstaxeringsvärdena. Dessa överpriser innebär, för den fastighetsägare som inte kan eller inte vill sälja, rena skenvärden. Sedan vi fått en ständig realisationsvinstbeskattning borde det vara lämpligt att en fastighets taxeringsvärde bestämdes mest med hänsyn till dess avkastningsförmåga. Men så har det alltså inte blivit. Flera gånger har finansministern tillfrågats om hur han tänker undvika en ytterligare ökning av skattebördan till följd av den nya fastighetstaxeringen. Det vore synd att säga att han lämnat något särskilt lugnande besked. Senast häromdagen svarade han herr Jonasson i denna kammare att han skall se positivt på saken när resultaten börjar bli klara någon gång under andra halvåret 1970. Det finns väl anledning anta att den positiva synen då kommer att bestå i vissa lättnader i repartitionstalen för dem som regeringspartiet betraktar som sitt folk. Men finansministerns besked verkar inte särskilt lugnande, eftersom det lämnats efter den socialdemokratiska kongress som utlovat skärpta arvsskatter, skärpta förmögenhetsskatter och skärpta gåvoskatter. Kombinerar man det löftet med kapitalskatteberedningens vilda planer så står det fullt klart att socialdemokratin konsekvent följer den finansministerns linje som vi hörde talas om här i går: visst skall det socialiseras men vi skall icke tala högt om det. Finansminister Gunnar Sträng är för övrigt inte den förste som uttryckt det på det viset; Georg Branting formulerade på sin tid den åsikten på ungefär samma sätt. Det förefaller som om man tror, att den förmögenhet, som nedlagts i rörelse, består av kontanta pengar på kistbottnen, där det bara är att hämta dem för arvsoch förmögenhetsskatterna. Tyvärr är det inte så, utan kapitalet är hårt bundet i rörelsen och det är få företag som är så skapta, att man vid be hov kan sälja ifrån en liten del av dem. Redan i dag är — med det ränteläge vi har — möjligheterna till icke självfinansierade investeringar ytterst små. Det finns mera sällan några marginaler för ökade inkomstoch förmögenhetsskatter, än mindre för arvsskatter, utan den belastning på företagen, som dessa skatter medför, kommer i de flesta fall att direkt gå ut över investeringarna med allt vad detta innebär av att halka efter i konkurrensen; vi kommer in i en ond spiral. När skatterna nått en sådan höjd, att man måste låna för att betala dem — om man nu över huvud taget kan få ett lån — är det inte längre fråga om beskattning, utan då är det korrekta uttrycket konfiskation. De föreslagna nya skatteskalorna medför kanske inte en höjning av förmögenhetsoch arvsskatterna för jordbruket i dess helhet — de är sannerligen stora nog redan nu; tillsammans med de belopp som går åt för att lösa ut medarvingar är det boråt 500 miljoner kronor, som årligen går ifrån jordbruksnäringen. Men för egendomar med fastighetstaxeringsvärden om 400 000— 500 000 kronor före den nya taxeringen blir det mycket kännbara skattehöjningar och för de större jordbruken rena dråpslaget. När riksdagen häromåret till gagn för ingen avskaffade fideikommissinstitutionen talades det många ord om nödvändigheten av att hålla samman jordfideikommissens rationella brukningsenheter och att bevara den värdefulla miljö som de skapat. För att göra det skärper man alltså nu progressiviteten inom alla skatteområden. Klappjakten på de stora rationella enheterna går i allt hetsigare tempo. Är det för att få en snabb övergång till det av jordbruksministern så älskade kolchossystemet, tyckar jag det vore bättre att öppet tala om det i stället för att sätta upp ett förolämpat ansikte när vi från borgeligt håll talar om socialisering. Men skall vi övergå till kolchoser, måste vi se över vår redan nu skrämmande dåliga försvarsberedskap på jordbruksområdet. Med den avkastning som vi inte så långt från oss kan se att kolchoserna lämnar t.o.m. på jordar betydligt bättre än våra får vi verkligen inga problem med någon överskottsproduktion. Vår regering bör alltså antingen ge oss ett klart besked om hur den tänker dela upp eller socialisera de större jordbruksföretagen eller klart säga ifrån att någon ytterligare skärpning av kapitalskatterna för deras del inte kan komma i fråga eller också sluta att prata strunt om att det blir så bra med stora brukningsenheter. Så till sist, herr talman, några ord om en helt annan sak, föranledda av min rent otroligt stora lojalitet mot vår nye statsminister och excellens herr Palme, som i går talade om för oss att ord är ömtåliga och att vi därför bör vara rädda om dem. På våra pulpeter ligger en bok, >Ny i Sverige», utgiven av Svenska institutet men försiktigtvis utan angivande av författare. I en sådan bok, avsedd för nya medborgare, borde man vara särskilt noga med språket och med orden. Jag råkade nyss slå upp s. 140, där det i tredje stycket på tal om fritiden sägs att allemansrätten bl.a. innebär att man tillfälligt får angöra en brygga utanför tomtmark. >Angöra» har aldrig någonsin betytt någonting annat än att ta ut en noggrann kurs och har inte ett dugg att göra med att lägga till eller förtöja vid en brygga, som man här uppenbarligen menar. Svenska institutet har tydligen tagit intryck av AB Svenska ord, en storfinans som, om jag inte är alldeles felunderrättad, har vissa anknytningar till det socialdemokratiska partiet, åtminstone på så sätt att ledande personer inom bolaget tillhör partiet. Förre inrikesministern Rune Johansson, som har skrivit förordet till boken, skall inte lastas för språkfelet. Jag vill bara sluta med att uttrycka en önskan, att man i framtiden skickar korrektur på sådana böcker, inte bara till Ljungby, utan också till Hästveda. Det blir inte så mycket längre.

Herr talman! Det har under denna remissdebatt talats om samhällets service på olika områden. Jag skall begränsa mig till att ta upp en aspekt i det sammanhanget, kanske en detalj men som jag ser det en viktig sådan. Det har förutsatts att vid kommunsammanläggningarna någon försämring av samhällets service inte skall förekomma. Dåvarande kommunikationsminister Lundkvist sade i kommunindelningsdebatten här i kammaren i våras, att vi genom en bättre samhällsplanering kunde skapa mer jämlika förhållanden och att vi gemensamt inom det större kommunområdet kunde planera bättre. Han sade vidare: Kommunindelningsreformen avser alltså att skapa förutsättningar för en samhällsplanering som har som målsättning trygghet för människorna i arbete och inkomster, mera jämlika förhållanden i ekonomiskt hänseende mellan olika delar av vårt land och mellan stad och landsbygd. »Mera jämlika förhållanden i ekonomiskt hänseende» — varför följer man inte upp och planerar detta på alla områden? Jag vill anföra ett exempel på hur man uraktlåtit att planera och hur man därmed har medverkat till en bristande jämlikhet. Televerkets taxesystem är ett flagrant bevis på försämrad service för kommuninvånarna och innebär en bristande jämlikhet mellan invånarna i kommunblocken. Statsmakterna har tvingat fram kommunindelningen men har inte haft intresse och kraft nog att följa upp frågan och se till att samhällsservicen inte försämras. Det taxesystem som televerket har i dag innebär att närtaxan inte gäller inom hela kommunblocket — och det är samma problem i stort sett över hela Jag kan ta exempel från mitt eget län. De orter som ingår i Gävle kommun hör inte alla till samma riktnummerområde. Hamrånge t.ex. hör till Ockelbo, och Hedesunda hör inte heller till Gävle riktnummerområde. Däremot har Sandviken, som är en självständig kommun, samma riktnummer som Gävle. Den ena nackdelen är alltså att man inte har en enhetlig taxa inom kommunen. Det är önskvärt att ha en sådan eftersom kommunen skall fungera som en enhet ur näringslivsoch arbetsmarknadssynpunkt, ur kommunikationsoch ur allmän servicesynpunkt. Den andra nackdelen är att många invånare, i synnerhet de som bor avsides, inte ens kan nå sin centralort med närtaxan. Man är beroende av telefonförbindelser med centralorten, med kommunalkontor och med andra inrättningar. Eftersom kostnaden för ett samtal i princip är beroende dels av samtalets längd, dels av avståndet mellan abonnenterna, blir det dyrare för dem som bor längre bort från centralorten. Det är uppenbart för alla att här föreligger orättvisor när det gäller teletaxorna. Man kan fråga sig varför ingenting har gjorts. Beslut om kommunindelningsreformen fattades år 1962. Det är sju år sedan. Det har verkligen funnits tid att tänka och planera på ett bättre sätt. Först nu i höst har man satt i gång en utredning inom televerket för en översyn av taxesystemet. Man har också tillsatt en arbetsgrupp som ser Över taxan till kommunernas centralorter. Men man kan fråga sig varför det har dröjt så länge. Jag vet att det är en stor sak att lägga om ett taxesystem. Det krävs ingående undersökningar, utbyggnad av nät, flera ledningar, prognoser över trafikintensitet och trafikökning, uppmätningar och kartläggning av teletrafiken. Det kostar naturligtvis mycket pengar, och det tar tid. Men det måste göras med det snaraste, och samhället måste betala detta. Det är inte förenligt med de jämlikhetssträvanden vi har, att människor som bor avsides och som redan därigenom inte har samma standard som många andra, skall få extra pålagor i form av dyrare telefonavgifter för att de tvingas in i en kommunsammanläggning. Det finns bara två alternativ: antingen skall statsmakterna betala kostnaderna för en omläggning av taxesystemet eller också får de kommuninvånare som bor sämst till betala. Man har tydligen föredragit det sistnämnda alternativet. Det verbala flödet är som vanligt rikligt, när det gäller att tillförsäkra människor jämlikhet — men oförmågan i handlingar uppenbar. Ändå är detta bara en liten detalj i de stora jämlikhetsfrågorna. Men inte ens den har man kunnat lösa. Den måste lösas med det snaraste. Det finns en stark opinion bakom detta krav.

Herr talman! Det finns ju olika svenska specialiteter. En av de mest berömda är onekligen det svenska smörgåsbordet. En annan specialitet är riksdagens remissdebatt. Man kan säga att dessa två företeelser har vissa likheter. För flertalet svenska medborgare som närmar sig ett smörgåsbord är det väl sillen och den eventuellt vidhängande nubben som uppskattas mest, och i remissdebattsammanhang har man kanske — om jag vågar vara vanvördig — en motsvarighet till nubben och sillen i den publikfriande partiledaromgång som man har i början. När man sedan kommer till assietterna som vi har gjort i dag här i kammaren är entusiasmen inte lika stor. När man njuter av smörgåsbordet kanske man bör vara försiktig med den första delen. Ofta är väl det som kommer senare inte lika festligt men kan vara nog så närande och nyttigt. Därför skall jag också ta mig orådet före att hugga in på en av assietterna på detta smörgåsbord som det visserligen har talats om tidigare men som jag tycker är så pass väsentlig att det bör sägas något mera om. Herr Hedlund talade i går om uttrycket att hälsan tiger still. Det har den inte gjort i det fall jag tänker på, nämligen jordbruksproblemen. De har berörts av ett par talare i talarstolen före mig, men jag anser i alla fall att problemen just inom jordbrukssektorn är så pass allvarliga att man kanske måste skria ännu mera. Jag skall inte här ta upp tiden mera utförligt om vad som håller på att ske i samband med strukturrationaliseringen med nedläggning av jordbruk som medför att vissa regioner i detta land helt enkelt håller på att förslummas, både så att de förbuskas och att det byggnadsbestånd som finns inte blir underhållet. Jag tror att de flesta av kammarens ledamöter i likhet med mig har rest genom sådana områden och sett den tristess som har skapats därigenom. Det är klart att dessa förhållanden tyvärr skapat en rätt stor defaitism hos många av jordbrukets utövare. Framför allt har det uppstått en bristande tro på framtiden hos de unga människor som eventuellt tänkt sig skapa en framtid inom jordbruksnäringen. Den nuvarande jordbrukspolitiken bygger på principen att vi så snart som möjligt skall komma ned till en 80-procentig självförsörjningsgrad. Jag tycker att förhållandena just i år, som också berörts tidigare i debatten, med rent av skördekatastrofer i vissa områden, stormfällning o.s.v. visar att man oavsett vilken ram statsmakterna än bestämmer för jordbruksproduktionen, aldrig kan styra produktionen rent kvantitativt. Det är högre makter som til syvende og sidst avgör den saken. Enligt min mening visar de förhållanden som rått i år påtagligt att fastställandet av kvantitativa begräns ningar inte är någonting annat än lek med ord. Jordbruksutövarna är också för övrigt hårt trängda eftersom det finns andra problem av vilka herr Wachtmeister berört en del. Det gäller t.ex. de aviserade nya taxeringsvärdena med allt vad de kommer att medföra och det i dag oerhört dyra kapitalet, som för en näring som jordbruk, som i så hög grad är kapitalkrävande, slår väldigt hårt. Allt detta tillsammans betyder att de många som är pessimistiska beträffande jordbrukets framtid i regel har grund för sin uppfattning. Jag skulle i detta sammanhang vilja ta upp en sak. Jag tror nämligen att det är dags att se litet längre fram än till dagens och morgondagens problem. En politikers uppgift är ju alltid att se så långt in i framtiden som möjligt. Vår nuvarande jordbrukspolitik bygger i stort sett på de resultat som 1960 års jordbruksutredning kom fram till. De premisser som gällde då gäller i vissa fall ännu i dag, i vissa fall gäller de inte. Vi vet att en av de primära målsättningarna den gången var att det så snabbt som möjligt skulle föras över cirka 100 000 yrkesarbetande människor från jordbruket till industrin för att lösa industrins arbetskraftsproblem. Vi kan konstatera att i de regioner i detta land där det i dag finns alternativa sysselsättningsmöjligheter finns det i stort sett inte heller någon arbetskraftsreserv kvar inom jordbruket. För de regioner där det inte finns alternativa sysselsättningsmöjligheter, främst i Norrland, vet jag att statsmakterna redan har tillsatt en utredning för att specialbehandla dessa problem. I stort sett kan man säga att hela den problematik som var så aktuell i början av 1960-talet inte är aktuell i dag. Den politik som förs i dag, vilken inte alls är rekryteringsfrämjande till jordbruksnäringen utan tvärtom, gör att även människor som är intresserade av jordbruksarbete och jordbruksdrift som sådan av trygghetsskäl söker sig annan utkomst. Detta kan på längre sikt få mycket allvarliga konsekvenser. Vi är alla överens om att det i varje fall inom överskådlig framtid ur försörjningssynpunkt fordras ett jordbruk i detta land. Då är det vår uppgift som politiker att se till att det även på 1980-talet finns ett jordbruk i detta land som kan fungera. Det är viktigt att man inte i ett kortsiktigt perspektiv vidtar åtgärder för att lösa eventuella dagsaktuella problem vilka på sikt får oerhört negativa verkningar. Jag anser att detta är en principiellt så pass viktig fråga, att jag skulle vilja påstå att det snart kan vara tid att tillsätta en ny parlamentarisk utredning inom jordbrukets område. Vi har haft den stora utredningen på 1940-talet och 1960 års stora jordbruksutredning. Det hade gått ungefär 15 år mellan tillsättandet av dessa båda utredningar. I dag vet vi att utvecklingen går mycket snabbare än vad den gjorde tidigare. Jag tror inte att man har tid att vänta 15 år den här gången, innan man tillsätter en ny utredning. Jag skulle därför vilja vädja till regeringen och främst till jordbruksministern att ta under övervägande att tillsätta en ny jordbruksutredning, som i sina direktiv får till uppgift att verkligen göra en långsiktig planering för jordbrukets framtid i vårt land. Därvid bör kartläggas vilka premisser som fortfarande gäller av dem som gällde 1960 och vilka nya premisser som nu har tillkommit. Jag är för min del övertygad om att åtskilliga nya problem har dykt upp. Därför, herr talman, anser jag att det från det svenska jordbrukets synpunkt och därmed även från hela samhällets synpunkt är väsentligt att vi tar oss an dessa problem så snabbt som möjligt. Jag är medveten om att denna fråga under de senaste åren varit starkt politiskt inflammerad. Den har varit en av de stora politiska stridsfrågorna, vilket gör att det psykologiskt sett kanske bjuder vissa svårigheter att i nuläget sätta sig ned och resonera sig fram till en samlad lösning. Jag anser emellertid att politiker, oavsett vilken mening de har och oavsett vilka partier de företräder, här har ett samhällsansvar. Det samhällsansvaret har vi alla anledning att visa just i denna fråga.

Herr talman! Jag vet inte om gårdagens debatt gav större klarhet i vad utrikesministern sade eller inte sade och menade eller inte menade i det omdiskuterade SAP-talet rörande de 200 miljoner kronorna till Nordvietnam. Vi får väl hoppas att det klarnade något. Vad som däremot framgick mycket tydligt av talet var att hjälpen till Sydvietnam skulle utgå »först när striderna upphört.> Det är väl ganska naturligt att de som läste eller lyssnade på talet fattade detta så att Sydvietnam skulle få en i förhållande till Nordvietnam avvikande behandling. Jag tycker att man då och då har anledning att i denna kammare predika över Skriftens ord: »Sådant skall edert tal vara, att ja är ja, och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo.» Det är ingen populär text i politiska sammanhang, och därför blir också ganska mycket av ondo i onödan. Härtill kommer en annan sak. Om vi skall ge humanitär hjälp i Vietnam — vilket vi naturligtvis skall göra — måste vi som neutral stat ge den hjälpen åt båda sidor. Annars kommer vår neutralitet på nytt i underlig dager. Humanitär hjälp skall ju ges till människor i katastrofsituationer, och sådana människor går det lätt att finna på båda sidor. Om man ger sig in i en konfliktsituation för att ge humanitärt bistånd, får man hjälpa på båda sidor om man inte vill få sin neutralitet missförstådd. Vietnam är en tragik för alla inblandade parter, det är vi väl alla ense om. Man skall inte glömma att det finns ett Vietnam på många andra håll i värl den; det finns många krigshärdar. Konflikten Nigeria-Biafra kommer mycket lätt i skuggan. Likväl har det i denna konflikt krävts två miljoner dödsoffer. dvs. fyra eller fem gånger det antal människor som dräpts i Vietnam. Två miljoner människoliv! I Biafra fortsätter blodet att flyta och strupar och magar att torka utan att den politiska omvärlden nämnvärt reagerar, trots all tänkbar insyn. Det är verkligen för ruskigt. Det lilla Biafra har i sin kamp för frihet inte stöd av någon kommunistisk supermakt. Tvärtom — Sovjet är fiende och därtill kommer England, och det är inte precis populärt att i dag ha dessa stater som fiender. När Biafras ledare general Ojukwu i dagarna har vädjat till Förenta Nationerna om villkorslös medling och förhandling är det verkligen angeläget att vår representation stödjer en sådan anhållan på allt sätt i FN. Skall den politiska lösningen innebära en hederlig förhandling, måste den komma till stånd medan det ännu finns folk kvar att förhandla med, inte bara på den ena sidan. När kyrkorna påbörjade sin hjälpaktion i Biafra under augusti 1968 trodde man att konflikten skulle fortsätta under någon månad, men det blev inte så, och nu har över ett år förflutit. Flera frågar sig om det egentligen är någon mening i att fortsätta att förlänga människornas lidanden då ändå ingenting sker. Det är värt att uppmärksamma att Joint Church Aid, de förenade kyrkornas hjälporganisation, i vilken ingår en hel rad både romerska och protestantiska kyrkor, inte bara ger hjälp i Biafra utan också i Nigeria. Man tar alltså inte ställning till någon regim eller stat. Man tar ställning för människor i nöd. Situationen är den att man sedan augusti 1968 har gjort 4 100 inflygningar med 45 000 ton livsmedel och medicin. I dagens läge är 4 miljoner biafraner till livet beroende av det bistånd som kyrkorna ger, och därför kan det naturligtvis inte inställas. Alltjämt riskerar flygplansbesättningarna natt efter natt sina liv i väntan på att politikerna skall ta sig samman och göra något. Lutherhjälpen har förbundit sig att svara för 1,4 miljon kronor varje månad för att upprätthålla luftbron från Sao Tomé över till Biafra. När nu generositeten kommer att bli så stor gentemot Nordvietnam är det sannerligen också på sin plats att regeringen tar ett väsentligt större ekonomiskt och politiskt ansvar i Nigeria Biafrakonflikten. Till sist är det bara ytterligare en punkt på kartan som jag vill ta upp, nämligen Sudan. Här har vi anledning att känna litet dåligt samvete, tycker jag. Vi har förpliktelser gentemot Sudan, och vi har därvidlag inte förpliktelser att bara ila från hjälpfält till hjälpfält. Till Khartumregeringen gav vi för 1966/67 en kredit på 35 miljoner kronor medan denna regering befann sig i krig med de tre södra provinserna i Sudan. Samtidigt samlade svenska folket in närmare 19 miljoner kronor genom radiohjälpen »Flykting 67> till de flyktingar som drevs över gränserna av de khartumska regeringstrupperna. Nu skall det bli intressant att se vad den nya statsverkspropositionen kommer att uppta i anslag till Sudan och huruvida utrikesministern kommer att infria sitt löfte att föreslå ett bistånd som också kommer de södra provinserna till del. Det vore rätt och riktigt i humanitetens och neutralitetens namn.

Herr talman! De svenska yrkesfiskarnas förhållanden har på ett särskilt sätt kommit i blickpunkten under de senaste åren. De krisartade förhållandena på yrkesfiskets område i Västeuropa har slagit hårdare här än i en del andra länder. Massmedias skildringar har på denna punkt inte varit överdrivna. Jag vill inte påstå att myndigheterna har ställt sig passiva till de upprepade kraven på åtgärder som framförts av fiskets folk. Vissa åtgärder är på gång, även om de fortfarande är otillräckliga. Att det skulle behöva komma till en kris innan något verkligt positivt hände har kanske sin orsak i att yrkesfiskarna till numerären är ganska få. Det kan vara en tänkbar förklaring, men det är inte ett försvar. Alltför länge nonchalerades en rad punktåtgärder, som föreslogs i motioner i riksdagen eller på annat sätt för att förebygga en så svår situation som den fisket hamnade i. Jag skall här inte trötta med att räkna upp några sådana. Jag vill emellertid framhålla, att även om antalet yrkesfiskare i vårt land stannar vid 8 000— 9 000, så är dock enligt statistiska centralbyrån cirka 625 miljoner kronor investerade i svenskt fiske. Här rör det sig uteslutande om investeringar som fiskarna själva har gjort. I motsats till vad som är fallet i många andra länder är det här inte stora bolag som äger båtarna; de ekonomiska riskerna får tas av vad vi vanligtvis kallar småfolk. Ett önskemål som i dag mer än någonsin tränger på vid samtal med yrkesfiskare är deras behov av att få arbeta på samma villkor som yrkeskolleger i de länder, med vilka våra fiskare måste konkurrera på såväl den svenska marknaden som på exportmarknaden. När fiskarna talar om detta tänker de närmast på hur myndigheterna i vissa andra länder till sina fiskare pumpar in mycket stora belopp i form av subventioner. I vårt land har liknande åtgärder inte varit på tal från myndigheternas sida. Det är emellertid viktigt att vår regering ser till att olika former av stöd som utgår i andra länder inte ekonomiskt skadar vårt eget fiske. Konkurrens på lika villkor är i dag ett mera påträngande behov än någonsin tidigare. Här vill man gärna sätta in det svenska fisket i dess större och internatio nella sammanhang. Tyvärr måste vi konstatera att man då EFTA-uppgörelsen kom till stånd från svensk sida var en aning för lyhörd för kraven från andra länder, varvid vår egen fiskarkår kom i kläm. Detta fick till följd att både fiskare och myndigheter i dag måste dras med uppgörelsens negativa verkningar. Men vi står nu inför en mycket viktig utveckling inom det nordiska samarbetet — jag tänker på Nordek. Tidigare har under denna debatt — inte minst av herr Gustafson i Göteborg — framhållits det stora värde som ligger i att denna nordiska ekonomiska union kommer till stånd. Som helhet har den utan tvekan mycket stor betydelse, och samtliga nordiska länder har en hel del att vinna av denna union i framtiden. Men det är inte så märkvärdigt om våra yrkesfiskare är rädda för att de än en gång skall bli brickor i det stora spelet. Jag är helt på det klara med att det är svåra avgöranden som representanterna för vårt land har att ta ställning till. Emellertid vill jag ge jordbruksministern en eloge för att fiskets organisationer denna gång har fått tillfälle att framföra sina synpunkter på de frågor rörande deras näring som ligger i stöpsleven. Av naturliga skäl kan jag inte gå in på några detaljer, men rent allmänt vill jag peka på att kravet från yrkesfiskarna är detsamma som tidigare: Låt oss i framtiden få arbeta på samma villkor som andra länders fiskare! Detta är nödvändigt om det över huvud taget skall bli möjligt att ha kvar en svensk yrkesfiskarkår. Det finns mycket mer att säga om fiskerinäringens situation, men jag lämnar ändå denna fråga ett ögonblick och går över till ett annat område. Det gäller den ökning av våldsbrotten i vårt land som upprör oss alla. Vi står frågande inför vad som skall göras för att vända denna tragiska utveckling och åstadkomma en bättre tingens ordning. Polisen behöver självfallet större resurser för att verkligen kunna bli en förebyggande faktor vid sidan av uppgiften som övervakare av ordningen, men jag tror inte att detta räcker. Det har många gånger sagts — och det med rätta — att vi här har att göra med en uppfostringsfråga. Men det är inte nog att hänskjuta problemen till skolorna eller till hemmen. Det finns andra aktiviteter, som samhället kunde uppmuntra mer än som sker i dag. Jag tänker närmast på de olika ideella och inte minst de religiösa organisationerna, vilkas arbete, budskap och innersta väsen siktar mot att uppnå respekt för den enskilda människan. De kristna ungdomsorganisationerna bör så långt möjligt stödjas för att de på ett ännu effektivare sätt än nu skall kunna utföra sin uppfostrargärning och därmed bli det salt som i dag är så nödvändigt i vårt samhälle. I detta sammanhang vill jag också peka på en sak som har förvånat mig under den senaste tiden. För att inga missförstånd skall uppstå vill jag redan nu betona att jag är anhängare av pressfriheten och att mitt anförande på intet sätt syftar till att beskära denna frihet. Jag lade emellertid med en viss förvåning för en tid sedan märke till hur radio, TV och press dag efter dag sysslade med detaljer i samband med några bestialiska mord, som förövats på olika håll i vårt land. Jag kan förstå att en viss nyhetsförmedling är nödvändig på detta område, inte minst med tanke på polisens möjligheter att ge informationer, vilka i sin tur kan bli till gagn för allmänhetens medagerande när det gäller att få brott uppklarade. Men det kan inte fylla någon vettig uppgift att massmedia dag efter dag frossar i detaljer — och därtill intima sådana — som inte ett dugg angår oss andra medborgare. Då massmedia på detta sätt för en tid sedan ältade sådana detaljer, gick min tanke till alla arma anhöriga till mordoffren. Det var inte nog med att de hade en fruktansvärd tid att gå igenom i sor gen över dem som så brutalt bragts om livet. Till allt det mörka och tunga kom också känslan av att miljoner radiolyssnare eller tidningsläsare dagligen matades med funderingar över deras käras liv och förhållanden, funderingar som för resten senare många gånger visade sig vara fullständigt felaktiga. Jag kan inte låta bli att göra en jämförelse med hur det kan vara på ett annat område. Om jag t.ex. blir ofredad av någon och, då jag försöker försvara mig, använder mera våld än nöden kräver — som det heter i den kända lagtexten — så har jag efterräkningar att vänta, och det är bara på sin plats. Men om jag i sken av nyhetsförmedling psykiskt torterar en fullständigt oskyldig och redan lidande människa, då är det mer eller mindre tillåtet. Det måste väl ändå ha blivit fel någonstans då den annars så humana lagstiftning, som vi är stolta över, alltför ensidigt tillåtes skydda enbart lekamliga eller materiella värden. Det kan inte vara riktigt att en människas innersta känslovärld skall få behandlas hur som helst av vem som helst, om det sker exempelvis i skydd av vår pressoch yttrandefrihet. Det kan inte vara rätt att man utan vidare skall få klampa in på dessa områden bara man dragit på sig nyhetsförmedlingens stövlar. Jag upprepar vad iag sade för en stund sedan: Jag vill inte anmärka på pressfriheten, men jag har en bestämd känsla av att vi nu kommit in i ett skede där alla som har med nyhetsförmedling att göra måste ålägga sig självdisciplin i syfte att oskyldiga och redan hårt drabbade människor åtminstone skall slippa ytterligare lidanden.

Herr talman! Två slags val av vägar tänker jag ta upp till skärskådande, vartdera med sina speciella vanskligheter. Underhåll och upprustning av vårt lands vägnät drar, som vi alla vet, stora kostnader. Vägvalet vid anslagsfördelningen erbjuder svåra avvägningsproblem. Skall huvudparten av anslagen gå till de starkt trafikerade genomfartsvägarna? Är det Europavägarna som vi främst skall satsa på? Eller skall vi hjälpa orter, som utan att ligga vid de stora riksvägarna ändå vågar arbeta för expansion och som hoppas att just genom goda vägar kunna locka industrier och företag till sig? En av gårdagens talare berörde problemet men förbigick enligt min mening en principiellt viktig sida av saken. Statens vägverk räknar med olika planläggningsområden, däribland det västra som omfattar N-, O-, P och R länen.

Enligt den av statens vägverk framlagda fördelningsplanen för åren 1970— 1974 skulle för hela västra planeringsområdet utgå 1077 miljoner kronor. Skaraborgs län, som omfattar 27—28 procent av detta områdes allmänna vägnät och 17 procent av den totala befolkningen, föreslås få cirka 5 procent av det totala anslaget. Hade vi i Skaraborgs län redan goda vägar vore fördelningen acceptabel, men så är tyvärr inte fallet. Angelägna projekt har länge stått på väntelistan och måste nu uppskjutas på obestämd framtid. Då faller den organisatoriska bristen tydligt i ögonen: att man icke på detta område har en parlamentariskt vald instans för fördelningen av de stora anslagen av allmänna medel — en nämnd som har till uppgift att sammanjämka förslag och äskanden från de olika länen. Som situationen nu är sprider sig olust inom det eller de län som finner sig ha behandlats styvmoderligt. Låt mig, herr talman, få överlämna till beaktande ett förslag att för fördelandet av vägbyggnadsanslag parlamentariskt valda nämnder snarast måtte inrättas och träda i funktion. Det andra vägvalet, herr talman, är av ännu mer komplicerad karaktär. Samhällets strävanden har under senare år inte minst gått ut på att jämna vägen för nya generationer — Öppna nya vägar för dem och ge dem största möjliga valfrihet i fråga om utbildningsvägar. Utbildningsoch skolfrågor har därigenom fått en ytterst framträdande plats i samhällsplaneringen, och detta med rätta. Men ett omfattande nybyggande har krävts bla. på grund av nya skolformer, nya arbetsmetoder och nya ämnesområden. Ett våldsamt experimenterande med själva utformningen av skolbyggnaderna har ofta resulterat i en icke tillräckligt elevvänlig miljö. I rationaliseringens tecken prövar man — för höjande av transporteffektiviteten! — fönsterlösa skolor och sterila korridorsystem, där den dystra, mörka och enformiga färgskalan röjer en enorm brist på förståelse för ungdomens smak och för allas behov av färg och glädje i ett land som vårt — så ofta grått i väderlek och i lynne. Vi har nyligen läst om fackföreningsprotester mot fönsterlösa fabriker. Varför sätter man då in ungdom, som skall fostras till harmoniska personligheter, i skrämmande sterila miljöer? Varför deklarerar man stolt från arkitekthåll att det skall vara en skola som liknar en fabrik? Ingen färg skall distrahera och störa studiearbetet! Tänk att man inte kan skilja på störning och stimulans! Och märk väl: detta är icke kommunernas ensak — det utgår anvisningar och viss styrning från Sö. Vi lär inte för skolan utan för livet. Men — låt mig få parafrasera — vi lär i skolan för livet! När en inredningskonsult kan berätta att han kallats till en skola tre år efter det att han inrett den för att inreda den helt på nytt därför att den så gott som totalförstörts av eleverna, då är det fel någonstans. I GT av den 26 oktober berättar en rektor: »Våra glasräkningar talar sitt eget språk. Det finns läsår när fönsterrutor krossats för tiotusentals kronor. —— — I somras kom jag på en liten knatte som kastade in knytnävsstora stenar i bamba. Jag frågade barskt vad han sysslade med och fick till svar: — Det ska du inte bry dig om jävla göbbe...» Kommentarer är ju överflödiga. Vad man skulle önska är att samhället kunde satsa på inte allt för stora skolanläggningar. Det är i alla fall i opersonlighetens korridorsystem, i anonymitetens skydd som djungelns lag alltför lätt blir rådande. Och som man gör i skolan gör man i samhället. En meningslös förstörelse kostar årligen enorma summor, det vet vi alla från vår egen kommuns budget. Förstörelsen går inte bara ut över materiella ting som lampor, staket, planteringar, bilar, ungdomsgårdar och mycket annat; den går ut över människor också. I samma tidning berättar en elev i åttonde årskursen för reportern: »Det är vikarierna vi inte gillar. Då gör vi som vi vill. Och sticker dom upp, så ber vi dom dra åt helvete.» På lärarrummet berättar en tillsynslärare för journalisterna: »Vi har haft sprängattentat här på skolan. Denna tog jag från en elev (en hemmagjord bomb bestående av en gevärspatron, där kulan tagits bort och ersatts med stubintråd.

Men det är sådant som man helst inte skall tala om, ty det stör den idylliska helhetsbilden. En statistik från Stockholm som docent Gustav Jonsson citerade i ett föredrag i förra veckan visar att 14 procent av pojkarna och 4,5 procent av flickorna uppträdde störande i sina klasser. Man skall då betänka hur menligt detta inverkar på hela undervisningen, både för de övriga eleverna och för lärarna. Det är en grov stöld av tid och arbetsenergi för alla de elver som verkligen vill lära sig något och en källa till missmod för att inte säga förtvivlan för lärarna. Detta är inte den skola vi vill ha i vårt samhälle. Man frågar sig onekligen, herr talman, om det finns många yrkeskategorier i vårt land som för närvarande får utstå så hård press, inte minst på sin arbetsplats, som lärarkåren. Lojalt och ambitiöst har den följt alla de nya direktiven för skolans arbetsformer, och på alla vis har den sökt sätta sig in i de nya ämneskraven, eftersom lärarkåren är en kår som faktiskt av fri och glad vilja valt sitt yrke. Lärarkåren har de senaste åren varit och är alltjämt tyvärr utsatt för något som liknar en hetsjakt, inte minst i pressen. När därtill kommer den disciplinlöshet som omvittnas från så många håll — med svärord, glåpord som tilltal från elever och till och med övervåld mot lärare — kan yrket innebära en nästan Öövermänsklig påfrestning. Jag tror att var och en som sakligt undersöker förhållandena skall finna att den lärarkår vårt land har är värd beundran. Äntligen har denna kår börjat få stöd från Sö:s sida genom Söchefens uttalande efter att tidigare alltid ha fått höra att alla fel berodde på lärarna. Men ungdomen och disciplin lösheten, brottsligheten, knarket, hur skall vi råda bot på alla missförhållanden? Givetvis skall vi utnyttja allt vad psykologi, pedagogik och medicinsk sakkunskap kan ge av hjälp till förståelse och stöd för de illa lottade, de illa farna, de socialt felutvecklade, plus ett personligt engagemang från skolans sida. Men jag tror i alla fall, herr talman, att man i dag tar miste på ett par punkter. Det är missförstådd jämlikhet att en grupp skall få dominera på alla andras bekostnad, stjäla deras tid och arbetsglädje. Att förstå allt är att förlåta allt, heter det, men man kan tillägga: det är inte lika med att tolerera allt. Fostran utesluter inte på något vis förståelse. Fostran är inte lika med förtryck. Det gör man ofta gällande i vår tid. Vi gör ungdomen en björntjänst genom att inte lära den respekt för en arbetsplats. Skolan är ju en arbetsplats bland alla andra i vårt land, och där skall vi lära ungdomen arbetsetik. Men den består i att lära sig acceptera spelets regler, kunna hålla fred också med människor som man inte särskilt sympatiserar med. När hot och hänsynslöshet och utomparlamentariska metoder ersätter aktningen för nästans integritet, då är det fara på färde. Alla berörda parter bör ta sig en tankeställare. »Skräpkultur för barn>, hette en debattbok som utkom nyligen. Den statliga filmutredningen behandlar barnfilmsituationen, där för närvarande produktionen mestadels är skandalöst dålig. Våld, mord och hot serveras genom massmedia, och i journalistiken möter ungdomen tyvärr alltför ofta en kuslig mentalitet, som föregående talare omnämnde, nämligen att man inte är ute efter sanningen, utan att man är ute efter någon. På samma sätt breder föraktet för den som är gammal ut sig, med åtföljande hänsynslöshet och ibland våld mot de gamla, vilkas arbete dock byggt upp dagens samhälle. I stället skall vi lära ungdomarna dialogen, ett viktigt led i det jämlikhetens samhälle vi strävar efter att skapa, dialogen mellan olika yrkesoch åldersgrupper. Jämlikhet är inte att strunta i varje annan människa, utan att respektera varje människa. Från den tid då en blind auktoritetstro upphöjdes till norm har pendeln i våra dagar svängt till den andra ytterligheten, den frihet som blir självsvåld. Tesen har gått över i sin antites. Vi borde vara mogna för syntesen nu, d. v. s. frihet i förening med ansvar och stil. I det reformverk som pågår i vårt skolväsen skulle jag vilja anbefalia utbildningsdepartementet och Sö att ägna uppmärksamhet åt frågorna kring en personlighetsdaning efter normer som lär den nya generationen respekt för människan och som ger den hållning, hänsynsfullhet och känslomognad. Det är nämligen inte bara administrativa nyheter som är av värde för skolan. Hur angeläget det än är med många nya ämnen är detta ändå inte det viktigaste i vårt skolväsen. Det gäller inte bara att ge ungdomen frihet från något, utan man måste också veta vad man ger den frihet till. Värdefrågan har i denna tid börjat tränga sig fram inom all vetenskap.

Herr talman! Vi är nu inne i remiss debattens slutskede. Här har sagts många ord om många aktuella frågor och problem, men jag har en bestämd känsla av att debatten lider av en svår slagsida. Det har talats så mycket om vad människan skall leva av men så litet om vad hon skall leva för. Jag vet att det när vi planerar vår samhällsbyggnad både för dagen och för framtiden är av utomordentligt stor vikt att vi tar hänsyn till vad människorna skall leva av. Det är en stor fråga, särskilt för den som inte bara har sig själv att tänka på utan också sin familj. Det är på detta område som orden rättvisa och jämlikhet kommer in i bilden. Vi har långt kvar till ett samhälle som verkligen ger rättvisa och jämlikhet när det gäller vad människan skall leva av. Det är dock viktigt att frågan om vad människan skall leva för mer än hitintills kommer med i debatten. Rättvisa, jämlikhet och trygghet är ord med högvalör. Men det finns ett annat ord som måste få stor plats i den framtida politiska debatten. Det är ordet meningsfull. Vi måste bygga ett samhälle i vilket människan finner livet meningsfullt. Varför är det så många som finner livet meningslöst i dag? Det ständigt ökade antalet självmord i vårt land är talande bevis härför. Flykten från verkligheten genom alkohol och narkotika är ett annat bevis på detta. Mycket annat skulle kunna anföras som talar för att vi mer än tidigare måste gå in för att bygga ett samhälle som ger alla något att leva för. Alla måste ha rätt att hoppas på och drömma om en meningsfull tillvaro i ett samhälle som ger rättvisa åt alla. Det måste finnas möjligheter att bygga hem i vårt svenska samhälle med en atmosfär som ger barnen och ungdomarna en känsla av värme, trygghet och mening. Här grundlägges människans inställning till livet. I stället för att underminera hemmets grundvaiar skall alla goda krafter se till att dessa stärks. Det finns krafter verksamma i dag som hotar hemmets och familjens ställning. Skärpt vaksamhet är därför påkallad. Våra ungdomar skall inte bara ha tillgång till en god utbildning utan också valmöjligheter när det gäller yrkesval och livsuppgift. Valmöjligheterna är mindre nu än förr. För alltför många stängs dörrarna trots goda betyg. Detta förhållande är nedslående. Ett positivt engagemang, som varje ung människa har ett legitimt behov av, kan förbytas i ett negativt engagemang, om inte samhället ger henne hjälp och öppna dörrar. Vi måste se till att själva arbetsuppgiften blir meningsfull. Det ekonomiska får inte bli det dominerande, utan vad människan kan skapa genom sin arbetsinsats måste bli det meningsfulla. I så fall är det viktigt att varje individs arbetsinsats uppskattas och värderas lika. Låt oss göra livet meningsfullt genom att så långt det är möjligt låta varje individ bygga och bo där hon trivs. Hotet att tvingas flytta måste vara så litet som möjligt. Den kristna livsåskådningen, som bevisligen gett många en meningsfull tillvaro, måste vi respektera och slå vakt om. Den senaste undersökningen som Svenska gallupinstitutet gjort visar vilken betydelse svenska folket tillskriver en kristen fostran — 73 procent, alltså nästan tre fjärdedelar av vårt folk, säger bestämt ifrån att de vill att deras barn skall få en kristen fostran. Då är det i högsta grad förvånande att ingen i regeringen — inte ens den nye statsministern, som sagt sig vilja lyssna till alla — sagt något om denna stora majoritets önskan. Herr talman! Det är min önskan — och jag vet att den svarar mot ett stort behov — att vi måtte få in mera i debatten inte bara om vad människan skall leva av utan också om vad hon skall leva för.

Herr talman! Denna debatt har i hög grad rört sig kring jämlikhetsfrågorna. Det är glädjande att en så bred opinion engagerar sig i debatten om den problematiken. En grundförutsättning för jämlikhet mellan människorna är full sysselsättning. Vi har detta, om man ser på den totala situationen, men sysselsättningen fördelar sig ojämnt. I storstadsregionerna råder brist på arbetskraft, under det att det på åtskilliga andra håll råder brist på arbetstillfällen. Detta är inte enbart kännetecknande för Norrland och skogslänen. Också i områden relativt nära storstadsregionerna råder Norrlandsproblem, visserligen i miniatyr, men de drabbar de enskilda människorna på samma sätt. För att dessa bygder skall kunna överleva är det nödvändigt med en komplettering av det näringsliv som finns. Vi måste bygga upp vissa stödjepunkter som kan betjäna regioner av en viss storleksordning och tillgodose människornas behov av sysselsättning och allsidig service. I detta avseende tror jag det är nödvändigt med en ökad aktivitet från samhällets sida. Näringslivet är inte en verksamhet som enbart berör de enskilda ägarna. Det är en funktion som hela samhället bygger på. Vid etablering och utveckling av ett företag är det inte enbart det egna företagets ekonomi som berörs. Företagsetablering är också i hög grad styrande för samhällets investeringar och utgifter. Man måste ta hänsyn till totalbilden. Denna totalsyn bör också komma till uttryck i samhällets planeringsverksamhet, och det finns anledning att hälsa med tillfredsställelse den planeringsverksamhet som påbörjats 1967 och som nu fortsätter. Den koncentration till ett fåtal storstäder som skett och som kommer att fortsätta, om inte samhället får resurser till att hejda en sådan utveckling, kan inte vara förenlig med en god hushållning av de totala tillgångarna. En ut flyttning av både företag och förvaltningar bör påskyndas. En fråga som ofta kommer upp när det gäller industrilokalisering är konflikten med fritidsoch naturvårdsintressen. Detta gäller inte minst den landsända jag representerar. Ett stort företag, som är i behov av goda hamnmöjligheter, vill etablera sig på en plats, där några sommargäster byggt sina stugor och får njuta av välbehövlig rekreation. Denna lokalisering hälsas med största tillfredsställelse av en så gott som enhällig opinion bland den bofasta befolkningen, inte enbart i den kommun det närmast gäller, utan över så gott som hela länet — och utanför också för resten. Man hoppas att företaget, direkt och framför allt indirekt, skall ge arbetstillfällen, som bygden så väl behöver även för att tillgodose sommargästernas och turisternas servicebehov. Men sommarstugeägarna protesterar. Det är en smutsig industri, säger man som sprider lukt och otrevnad omkring sig. Lägg den i Göteborg i stället, föreslår man. Tydligen räknar man med att den halva miljon människor som bor där är så immun mot föroreningar att den tål litet till. Det råder alltså en motsättning mellan olika intressen, framför allt mellan dem som företräder arbetsmarknadssynpunkterna och dem som prioriterar fritidsintressena. Denna motsättning är beklaglig och alldeles onödig. Det går att tillgodose båda intresseriktningarna. Jag anser också att man har en alltför statisk syn när man bedömer dessa frågor. En smutsig industri nu behöver inte vara det i framtiden. Redan nu bör ställas krav på industrin att vidta alla tänkbara åtgärder för att förebygga immissioner. Det finns utan tvivel ytterligare möjligheter att med nu kända tekniska metoder minska skadeverkningarna. Forskningen på detta område får inte heller stanna av, utan bör i stället stimuleras. Målet bör vara att helt eliminera föroreningar och andra skadeverkningar från industrier. Därmed underlättas också lokaliseringen. Lokaliseringsfrågan är viktig. Jag är väl medveten om att det inte går att sprida ut industrier hur som helst. Man måste koncentrera sig till vissa orter, som kan bli tillräckligt livskraftiga för att ge arbetsmöjligheter och den service som människor efterfrågar i en region. Enligt min mening bör kommunindelningen också på sikt anpassas efter detta. I det sammanhanget uppstår ofta frågan om den kommunala demokratin. Motståndet mot större kommuner motiveras ibland med att demokratin skulle försvagas. Det blir färre människor som engageras i kommunalpolitiken, och därmed sjunker intresset för de här frågorna, menar kritikerna. Jag tror inte på detta. Demokratins styrka står inte i något bestämt förhållande till det antal människor eller den andel av kommunens invånare som direkt deltar i den formella beslutsprocessen. Det beror i stället på hur vi kan engagera människorna över lag i samhället, och framför allt medlemmarna i de politiska organisationerna, som ytterst bär upp de demokratiska funktionerna. Intresset för samhällsfrågorna, framför allt bland ungdomen, är inte att ta miste på. Det gäller att kanalisera detta intresse till en konstruktiv och engagerad debatt om väsentliga samhällsfrågor. Detta kan och bör ske i våra politiska organisationer. Genom att kommunerna får rätt att ekonomiskt stödja de politiska partierna underlättas möjligheterna till mötesverksamhet i nya former, studieoch kursverksamhet, rådslagsgrupper och annat för att aktivera den politiska debatten. Därmed kan nya initiativ ventileras i större forum och fler människor engageras i den konstruktiva samhällsdebatten. Detta kommer att väsentligt stärka vår demokrati.

Herr talman! Det kan inte hjälpas att en viss misstämning nu håller på att sprida sig bland vissa delar av vårt folk, kanske främst bland vad vi brukar kalla för de självägande företagarna eller egenföretagen. Till en del beror det nog på den låt mig säga oerhört onyanserade och fräna kritik mot företagarna som kommer från vissa nästan kulturrevolutionära kretsar inom och utom regeringspartiet. Vi företagare är vanliga hyggliga människor med ett uppriktigt samhällsansvar, och vi vill bli behandlade som sådana. Vär gärning är lika viktig för samhället som alla andras. Men misstämningen beror också på den oro inför framtiden som blivit en följd av främst den höga räntan och de utomordentligt stränga kreditrestriktionerna. Jag är fullt på det klara med att vissa företagsgrenar och vissa regioner har goda tider med tendenser till ekonomisk överhettning; det har för övrigt nämnts tidigare i denna debatt. Men vi skall inte glömma att konjunkturbilden är mycket splittrad. Många branscher har hamnat i samma svåra situation som TEKO-industrierna, och i många regioner har man svårt att bereda alla full sysselsättning. De hårda kreditrestriktionerna, som i så hög grad drabbar egenföretagarna, kan komma att få allvarligare konsekvenser än man räknat med. Det är fara värt att vi kan komma att få, inte en strukturrationalisering, utan en strukturomvandling, som kan leda till en folkvandring inom våra gränser av hittills oanat format. Denna strukturomvandling får många konsekvenser. Ett stort problem kan bli de krav som strukturomvandlingen kommer att ställa på omskolning av arbetskraften och människornas tvångsförflyttning från hembygden till större industricentra. Det kan innebära ekonomiska förluster för de enskilda människorna och omskolningskostnader och forcerade kommunala investeringar för det allmänna. En så hårdhänt åtstramningspolitik som regeringen nu bedriver kan betyda inte bara att den nu begynnande högkonjunkturen kommer av sig, utan också att den vändes i sin motsats med bl.a. ett ökat antal företagsnedläggningar som följd. Enligt vår uppfattning finns det bättre sätt att bromsa farten, om den verkar bli för hög, än att sätta en käpp i hjulet. Tvärbromsningen kan leda till våldsamma sladdningar. Till de branscher som i dag drabbas hårt av svårigheter med kapitalförsörjning och krediter hör glasindustrin, den bransch där jag själv hör hemma. Den är främst lokaliserad till Småland och uppvisar en hel del likheter med den tidigare nämnda TEKO-branschen. Genom glasindustrins koncentration till ett ganska begränsat område i mellersta och sydöstra Småland kan en hel region få känning av de svårigheter denna bransch drabbas av. Den manuellt arbetande svenska glasindustrin hoppas få samma statliga stöd som kommande lagstiftning kan tillförsäkra andra branscher med ungefär likartade problem. Inom den manuellt arbetande svenska glashanteringen har under senare år skett genomgripande rationaliseringar och samverkan inte minst när det gäller exporten, som är utomordentligt viktig för denna bransch. Vi som arbetar inom branschen tycker att exporten av det svenska konstglaset — det har sagts många gånger förr, men jag vill upprepa det här i dag — har fått något av karaktären av en snöplog, som bidrar till att ge svenska produkter ett gott anseende på utländska marknader. Glasbrukens export har således inte bara ett egenvärde för de berörda företagen, utan är till nytta för hela den svenska exportindustrin, inte minst den del som säljer kapitalvaror. Svårigheterna för vår svenska glasexport beror inte minst på konkurrens från våra nordiska grannländers glas industrier, som ur flera synpunkter har ett väsentligt bättre utgångsläge. Bl. a. är lönekostnaderna i vårt land betydligt högre än deras. Det gjordes för ett par år sedan en sammanställning över lönekostnaderna i vissa glasproducerande länder i Europa, som visade att Sverige år 1967 låg i toppen med en timarbetslön av 9 schweizerfrancs mot i Danmark 6: 80, i Finland 5:19 och i Västtyskland 4:92. Dessa siffror inkluderar de sociala kostnaderna. Härmed har jag inte sagt att lönerna för svenska glasarbetare i och för sig är för höga, men jag ville göra en jämförelse med förhållandena i andra länder. Med en personalkostnad som i vår bransch ligger på ungefär 60 procent av självkostnaderna förstår man kanske att svensk glashantering måste vara mycket på alerten om den skall kunna hävda sig internationellt. Man har i våra nordiska grannländer, särskilt i Finland, ett effektivt statligt exportstöd samtidigt som man har ett tullskydd, som ger en viss trygghet på hemmamarknaden. Svensk glasindustri ropar inte på tullskydd — vi tror att vi kan bli starka nog att klara oss ändå. Men statliga exportfrämjande åtgärder skulle hälsas med stor glädje, inte bara av denna industrigren och de i den anställda utan också av stora delar av den svenska glasregionen — dvs. hela Småland. Herr talman! Till sist vill jag beröra en fråga som gäller hela det svenska näringslivet och i synnerhet den mindre och medelstora industrin. Exportfrämjande åtgärder bör inte bara gälla så utsatta branscher som sglashantering och TEKO-företag. över huvud taget måste den mindre och medelstora företagsamheten få bättre möjligheter än hittills att konkurrera på världsmarknaden. Svårigheterna är i dag stora och man kan inte vänta att de självägande företagarna på egen hand, var och en inom sitt företag, skall kunna klara av den svåra och stora apparat som en ef fektiv försäljningsorganisation utomlands i dag innebär. För de mindre företagarna finns många problem — bl.a. språksvårigheter och obekantskap med önskningarna utomlands. Här bör staten träda in och hjälpa till. Det kan ske på många olika sätt — genom handelscentra i större orter i utlandet, genom utställningar och mässor och genom olika kampanjer. Jag vill där hänvisa till den statsunderstödda finska kampanjen »Finn Finland», som väl de flesta av oss kommit i kontakt med. Den gick ut över hela världen och har givit mycket fina resultat. Exportrådet för den mindre industrin — tidigare Småindustrins exportbyrå — beräknar att omkring hälften av de cirka 10 000 företag i vårt land som har färre än 100 anställda skulle kunna vara exportörer. Men de mindre och medelstora företagen saknar i hög grad den information som är nödvändig för att kunna fatta beslut i exportfrågor. Här ger våra handelssekreterare runt om i världen en god hjälp. Jag skulle tro att en utvidgning av handelssekreterarsystemet skulle vara till stor nytta inte minst för den medelstora industrin och dess export. Nu skall ju handelssekreterarnas tjänster avgiftsbeläggas. Man föreslår en debitering av 200 kronor per timme. I och för sig är det väl rimligt att handelssekreterarnas arbete <avgiftsbeläggs, men de inkomster som dessa avgifter kommer att medföra borde i princip öka möjligheterna att bygga ut handelssekreterarorganisationen ytterligare. Jag tror att detta skulle medföra stora fördelar för den exporterande småindustrin. Det kan väl också diskuteras om det är lämpligt att avgiftsbelägga sådana tjänster från handelssekreterarna som inte kommer enbart ett företag till godo utan en hel bransch. Herr talman! De insatser som staten kan göra för att hjälpa mindre och medelstora företag på exportmarknaderna gynnar inte bara företagen och de anställda, utan det är en hela landets angelägenhet.